Herr talman! Grethe Lundblad frågade varför inte bl.a. vpk skulle kunna vara med om att ge de lokala myndigheterna makt att besluta i den här frågan. Vi anser att den här frågan hör samman med hela skogspolitiken och riktlinjerna för den. Många kommuner har ju försökt att stoppa besprutningar genom att åberopa 38 § i hälsovårdsstadgan. Det är ju också en form av lokala beslut. Jag har inte hört att vare sig Grethe Lundblad eller någon annan socialdemokrat sagt att det skulle tillhöra den kommunala kompetensen! Jag skulle vilja passa på och ställa en motfråga till Grethe Lundblad. Varför kan inte Grethe Lundblad ställa upp på ett totalt förbud, ett förbud som är likformigt i hela landet? Skogsbrukets årliga merkostnad skulle enligt vad utredningen kom fram till bli 170-200 milj.kr. Det har också gjorts andra beräkningar. Jag har sett en som landar på drygt 100 milj.kr. Dessa 100 eller 200 miljoner skall ställas emot att regeringen hittills under detta budgetår till arbetsmarknadspolitiska åtgärder har anvisat 7 miljarder kronor, varav 3,8 miljarder för beredskapsarbeten. Är det en orimlig summa, om man använder 200 milj.kr. till röjningsarbeten så att man slipper använda gifter? Som Grethe Lundblad alldeles riktigt var inne på, kan man också utnyttja en del av detta lövvirke till vedenergi. I dag finns det exempel på att man har varit ute och sprutat och förstört tusentals kubikmeter fin björkved.
Herr talman! Till John Andersson vill jag säga att miljöopinionerna ofta är mycket lokalt förankrade.

John Andersson vet utmärkt väl att vi i socialdemokratin är mycket intresserade av att stimulera till manuell röjning. Men det finns faktiskt områden där det är stort behov av manuell röjning men där den utbildade arbetskraften i dag inte räcker till. Jag tycker att det är bra att kommunerna får besluta i dessa frågor, för de har den bästa kännedomen om inom vilka områden det bör vara förbud. Om vi tittar på remissyttrandena ser vi ju att det finns kommuner som absolut önskar totalförbud över hela kommunen, därför att de anser att giftanvändning är till förfång för människorna. Sedan finns det andra kommuner som har en annan uppfattning. Jag tycker att det är bra om de lokala opinionerna kan komma till tals i denna fråga.
Herr talman! Vi lägger inte fram våra förslag utifrån det förhållandet att det finns en stark opinion i tre fyra eller kanske fem sex kommuner i landet. Det är helt andra kriterier som är avgörande för vår inställning. Vi har den uppfattningen att man måste se till att minska den totala användningen av kemiska medel i samhället, och vi säger att inom skogsbruket är detta möjligt. Kostnaderna är överkomliga. Ser man det hela från en samhällsekonomisk synpunkt, blir det inte dyrare att ersätta de kemiska metoderna med manuell röjning. Det finns möjlighet att utbilda människor som kan utföra jobbet, så det är inget argument att peka på att det inte finns utbildad arbetskraft i dag. I några kommuner finns en stark opinion som kräver stopp för giftanvändningen. Det framkommer mer och mer, Grethe Lundblad, att ert ställningstagande grundas just på det faktum att man vill stilla den opinionen. Men utifrån sådana grunder har vi inte resonerat.
Herr talman! Socialdemokraternas ställningstagande bygger faktiskt på att vi under lång tid har diskuterat dessa frågor med våra partivänner och också i en motion i riksdagen har lagt fram vår synpunkt att beslutanderätten bör finnas hos kommunerna. z Det är den uppfattning som kom till uttryck i Sten Anderssons tal på Sergels Torg. Jag har en bandinspelning av talet i min ägo, och jag har nyss lyssnat på den, så jag vet precis vad som är sagt, nämligen just detta att beslutanderätten bör ligga hos kommunerna, att vi bör försöka så småningom komma bort från användningen av bekämpningsmedel i skogsbruket men att vi måste ta ett första steg genom att låta kommunerna bestämma.

Herr talman! Mitt bidrag i den här debatten om spridning av bekämp Torsdagen den ningsmedel över skogsmark blir några reflexioner kring kemikalieanvänd 10 december 1981 ningen i allmänhet i samhället och i den yttre miljön i synnerhet, med särskild = hänsyn till den fråga vi nu diskuterar. Lag om spridning Men jag vill först ställa ett par frågor till jordbruksministern och Åke av bekämpnings Wictorsson — jag tror att han också är kvar — som de kan fundera på under medel över skogsmitt anförande. Den första frågan är till jordbruksministern. Om — vilket är det sannolikaste enligt den debatt som hittills förts — det socialdemokratiska förslaget, som är utskottets skrivning, antas av riksdagen, kan vi då förvänta oss att den nu sittande regeringen kommer att framlägga ett nytt förslag i enlighet med riksdagens beslut före nästa års val? Fråga två är till både jordbruksministern och Åke Wictorsson, eftersom de har ungefär samma skrivning. De säger att den manuella röjningen skall användas, men de säger också att det kan ges situationer då en manuell röjning inte rimligen kan användas. Nu ställer jag frågan till jordbruksministern och Åke Wictorsson: ”rimligen” — innefattar det också ekonomiska överväganden, så att det kunde vara orimligt nästan överallt med manuell röjning om den blir för dyr? Eller beror orimligheten på geografiska och andra förhållanden som är mycket lokala och skulle leda till att det orimliga blir rena undantagsfall? Det skulle vara intressant att få höra det. Då övergår jag till vad jag egentligen tänkte säga. Den livsmiljö vi har här på jorden har inte alltid varit anpassad för människor att leva i och det är också osannolikt att denna miljö för all framtid kommer att kunna erbjuda betingelser som människor kan leva i. Men de naturliga processer jag då syftar på sker i regel långsamt. Vad som i dag oroar oss är inte att den naturliga livsmiljön av sig själv skulle utvecklas så att betingelserna för mänskligt liv skulle bli väldigt svåra. Vad som bekymrar oss är att vi själva hjälper till att gräva vår egen grav genom de effekter på den mänskliga livsmiljön som det mänskliga industrisamhället håller på att få. En deli denna påverkan som vi diskuterar här i dag är kemikalieanvändningen i samhället och speciellt då användande av kemiska bekämpningsmedel i vår yttre miljö. Vi människor ser ju naturen runt oss som vår och kan knappast tänka tanken att människan i stället borde underordna sig vissa krav som en bevarad natur ställer. Det går ändå inte att alltför grovt bryta mot de naturligt givna förlopp som sedan urminnes tid skett i naturen. Ett klart ingrepp i naturen är självklart redan både jordoch skogsbruk i traditionell mening. När man talar om att bevara kulturlandskapet så talar man om att bevara detta av människan skapade landskap. Vi har sålunda sedan århundraden gjort ingrepp i naturen genom att öppna åkerjord och genom att avverka skog. Men under senare årtionden har både jordoch - skogsbruket intensifierats, genom användande av kemikalier, på ett sätt som föranlett debatt — i fråga om bekämpningsmedel i skogen en mycket polariserad debatt. Ekonomiska skogsbruksintressen står mot allmänhetens intresse av en naturlig giftfri miljö. En hård debatt har förts om bekämpningsmedlens farlighet för människan. Den typ av bekämpningsmedel som striden stått hetast kring är fenoxisyrorna, som ju används för lövslybekämpning. Man kan säga att fenoxisyrorna har en våldsam verkan på lövslyet. Avlövning och utslagning sker snabbt. Dessa medel utvecklades också ursprungligen under andra världskriget i syfte att kunna användas i krigföringen. En fiendes odlingar skulle kunna tillfogas skada, var meningen. För sådana syften kom dessa medel till användning i stor skala i Vietnam. Syftet var här att frilägga lövområden där motparten i kriget kunde få skyl. Rapporter om skador på människor från denna bekämpning har bidragit till kritiken mot användning av fenoxisyror i Sverige. De skador som rapporterats från Vietnam är främst skador på ofödda, som senare fötts med defekter. Rädslan för sådana missbildningar ligger djupt hos våra unga människor, som i likhet med alla tidigare generationer naturligen tänker sig att bli föräldrar till barn som skall föra vårt samhälle vidare. Misstänkta sådana samband har också rapporterats, exempelvis från Torsby i Värmland. Grethe Lundblad sade också nyligen här att länsstyrelsen i Värmland var kritisk till den här utredningen. Problemet har varit att kunna fastlägga något signifikant samband. Sådana svårigheter att säkert fastlägga samband föreligger också vid andra undersökningar. Men lagen om hälsooch miljöfarliga varor medger ju att redan en kvalificerad misstanke skall räcka för att ingripande skall kunna ske mot ett kemiskt medel. Under senare tid har det dock gjorts undersökningar i Sverige som uppvisar visst samband mellan exponering för fenoxisyror och klorfenoler och sällsynta former av mjukdelstumörer hos människan. Det är också klart att dessa bekämpningsmedel är klart farligare för vattenlevande djur än för djur på land. Spridning av fenoxisyror och andra bekämpningsmedel över skogsmark kan också ge vissa rubbningar i ekosystemen som inte helt är utredda. Den huvudsakliga drivkraften för att stoppa eller bekämpa spridningen av bekämpningsmedel över skogsmark har knappast varit vetenskapliga undersökningar, även om sådana verksamt bidragit. Huvudkraften har varit oro hos människorna, en oro som de politiska partierna sökt göra anknytningar till. Vpk:s anknytning har sedan länge klart redovisats. Vi ansluter oss till alternativet om totalförbud samtidigt som vi kräver en förbättrad skogsvård för en högre avkastning både kvantitativt och kvalitativt — en linje som skulle ge många nya jobb. Våra motiv för en sådan linje, som anknyter till miljörörelsens krav, har det redan redogjorts för i den här debatten. I utskottsskrivningen, som den socialdemokratiska gruppen i jordbruksutskottet står bakom, sägs det att man egentligen velat ha en samtidig bedömning för både skogsoch jordbruk i fråga om användning av kemiska medel. Man har gått med på att särbehandla skogen — för att inte fördröja skogsvården, säger man. Jag har förståelse för den inställningen, förståelse därför att förbrukningen av kemiska medel inom jordbruket och trädgårdsskötseln är mångdubbelt större än vad den är i skogen. Här återkommer också användningen inte bara varje år utan upprepas ofta flera gånger under samma växtsäsong. Man kan nog också säga att de som arbetar inom dessa Nr 49 näringar så att säga befinner sig närmare de kemiska medlen och under Torsdagen den längre tid än de som arbetar i skogen. Men dessa frågor är under utredning, 10 december 1981 och jag skall nu inte orda mer om detta. Vad jag nu vill säga är att det finns anledning att se allvarligt på användande av bekämpningsmedel över Lag om spridning skogsmark, oavsett att denna användning kvantitativt är en liten del av den av bekämpningstotala användningen av bekämpningsmedel i landet som helhet. Eller medel över skogsuttryckt med andra ord: Låt oss börja i skogen! mark Slutligen: Min erfarenhet är att vi aldrig skall inbilla oss att vi vet allt. Det är utomordentligt svårt att säga om något är helt ofarligt. Jag har själv varit anställd i 45 år i en industri som bl.a. tillverkar sprängämnen. Man försöker göra allt för att få en säker hantering. Det skulle egentligen inte kunna hända något allvarligt, eller också är sannolikheten statistiskt sett väldigt låg att det skulle hända någonting. Men ändå händer det då och då att något hus flyger i luften. Jag minns verkmästaren från 1954 som stod vid den invallning där hans fabrik stått för bara ett dygn sedan. Han sade att egentligen så kunde ju det här inte hända, men det gjorde det. Ändå hände det att två människor dödades, och en av dem nästan förintades. Och i stället för att börja mitt skift kl. 14.00 den dagen, fick jag gå runt med en hink och plocka upp bitar av min arbetskamrat, vilket inte är någon rolig sysselsättning. Jag vill bygga detta resonemang på det hot som kommer så att säga inifrån våra kroppar och inte spränger oss utifrån genom verkan av kemiska medel. Speciellt vill jag framhålla att de forskningar som ändå görs ofta gäller bara en kemikalie eller ett bekämpningsmedel i taget. Den sammantagna verkan av flera agenser, vilket det ofta kan vara fråga om, har inte studerats på samma sätt och är genom sin komplexitet också mycket svårare att studera. Här kan ligga risker som vi inte vet något om i dag. Det säkraste sättet att undgå risker är därför att minska antalet presumtivt farliga kemikalier i vår miljö. I den riktningen går vi om vi ansluter oss till den linje som tre partier, socialdemokraterna, centern och vpk, pläderade för i valrörelsen 1979: Stoppa sprutningen i skogen! Den linjen kommer klarast till uttryck i vpk-förslaget i jordbruksutskottets betänkande nr 16, som jag för min del också yrkar bifall till.

Herr talman! Det har ställts några frågor som jag gärna vill svara på. Per Israelsson har frågat hur regeringen kommer att handla, om det socialdemokratiska förslaget, dvs. majoritetsyrkandet, vinner kammarens bifall i dag. Hans fråga gällde om regeringen i så fall har för avsikt att lägga fram en proposition i enlighet med det socialdemokratiska förslaget före nästa års val. Mitt svar är nej. Det är en omöjlighet att tänka sig att en regering skall lägga fram ett lagförslag som den inte kan ställa sig bakom. Jag anser inte att riksdagen har en sådan formell beslutsordning i lagstiftningsfrågor att detta skulle kunna bli fallet. Däremot är det självklart att en regering har att följa riksdagens beslut när det gäller anslagsfrågor, kommer regeringen naturligtvis att lägga fram en proposition med förslag om ett fortsatt förbud, eftersom nuvarande förbud upphör i juli månad, och riksdagen får då ta ställning till detta under våren. Per Israelsson har också frågat vad som menas med uttrycket ”rimligen” när det har använts i samband med den skrivning som behandlar de situationer då inte mekanisk bearbetning kan ske. ”Rimligen” betyder i det sammanhanget att man skall göra en samlad bedömning av alla omständigheter: skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets sammansättning och tillgången på arbetskraft. Som jag har sagt i propositionen skall därvid såväl biologiska och tekniska som ekonomiska faktorer beaktas. Om spridning över huvud taget skall få ske, krävs det — det vill jag betona — att marken är av liten betydelse för naturvården, friluftslivet och den lokala befolkningen. Om man från vpk:s sida vill ha en så restriktiv tillämpning som möjligt, bör man nog tänka sig för när man skall rösta i dag. Grethe Lundblad pläderade ju nyss för utredningsförslaget, där man räknade med att spruta 150 000 har per år under de närmaste åren. Är det så vpk vill ha det? Låt mig också säga till Grethe Lundblad: Att vara decentralist innebär inte att man helt frånhänder samhället möjligheterna att via riksdagen lägga fast centrala riktlinjer. Jag frågar mig vad socialdemokraterna egentligen är ute efter i sitt förslag. Vill ni här införa någon form av federal lagstiftning? Det intrycket får man, efter att ha lyssnat till Grethe Lundblad. Ert och moderaternas vetoförslag innebär ju att kommunala beslut inte skall kunna överklagas. Jag vill gärna ställa frågan: Har ni i så fall ett ögonblick funderat över vad detta betyder för den centrala lagstiftningen? Har ni funderat över vad det betyder för möjligheten att följa upp exempelvis skogsvårdslagstiftningen? Att göra det blir ju en omöjlighet. Herr talman! Jag tvingas konstatera att moderaterna står kvar vid sitt förslag om att det kommunala beslutet inte skall kunna överklagas. Det innebär att markägarna är helt utlämnade och utsatta för rättsosäkerhet. Jag beklagar denna nya moderata linje. I slutet av denna debatt tvingas jag också konstatera att moderaterna, som så varmt har talat för skogsnäringens intressen och sagt att den här frågan snabbt måste lösas och att man måste komma ur den förlamning och den osäkerhet som har rått under 1970-talet, i praktiken och i denna stund, när man kan avgöra frågan, avstår från möjligheten att påverka utvecklingen.

Herr talman! Debatten kring den här frågan inleddes av Arne Andersson i Ljung. Han betonade att propositionen, när den presenterades, hade åstadkommit mycken förvåning på många håll. Han talade också om vilka grupper som hade varit mest förvånade. Jag har en stark känsla av att de här grupperna och företagen kommer att känna sig ännu mer förvånade efter det att propositionen nu blir slutbehandlad, om det sker på det sätt som Arne Andersson har talat för. Situationen är ju den att skogsföretagen, som hade väntat sig att de i dag möjligen skulle kunna få ett besked om hur det skall bli med besprutningsfrågan i framtiden Nr 49 och med skogsvårdsfrågan i allmänhet, nu får finna sig i att det blir ett totalt Torsdagen den stopp och en helt oförändrad situation ett par år framöver. Detta sker till 10 december 1981 följd av gott samförstånd mellan socialdemokraterna och moderaterna. Av denna debatt har framgått att samförståndet är mycket stort, men det Lag om spridning sträcker sig inte fullt så långt att de kan rösta för samma förslag. Men av bekämpningsmoderaterna ger socialdemokraterna möjlighet att få majoritet för sitt medel över skogsförslag genom att avstå från att rösta. Därmed bidrar moderaterna på sitt sätt mark till att frågan inte kommer att få någon som helst lösning, åtminstone inte under de närmaste två åren. Det skulle vara underligt, om inte skogsföretagen, som Arne Andersson i Ljung hänvisade till, kommer att vara förvånade över detta. Möjligen kan jag finna viss anledning till Arne Anderssons och moderaternas inställning. Med detta agerande kan han möjligen hoppas på att han, när denna fråga nästa gång kommer upp till slutgiltig behandling, skall få nöjet att inte bara behandla kemikalieanvändningen inom jordbruket, utan också konstgödselanvändningen. Det är verkligen med utomordentlig förvåning som jag här åhör Arne Anderssons mycket arroganta inlägg mot jordbruksministern, där han säger att jordbruket inte har ett dyft med denna fråga att skaffa. Jag undrar om Arne Andersson inte har läst moderaternas egen partimotion, men framför allt den reservation som han bär det största ansvaret för.

Utifrån detta betraktelsesätt borde propositionen avslås och riksdagen hos regeringen begära ett nytt förslag, sedan erforderligt utredningsarbete har slutförts.” Är det möjligen denna passus som gör att Arne Andersson kan ge socialdemokraterna sitt stöd genom att avstå i den kommande omröstningen? Jag kan försäkra Arne Andersson att det finns utomordentligt många, inte bara i detta rum utan även utanför denna krets, som är intresserade av att få ett bestämt besked på denna punkt. Ni skriver så här både i partimotionen och i reservation 2. Om man följer gängse ordning, borde det ändå ha en viss mening och medföra ett visst ansvar. Sven Eric Lorentzon hade i sitt anförande en mycket vidsynt och saklig inledning om skogsbrukets stora betydelse i det här samhället. Jag delar helt hans uppfattning på det området. Men sedan sade han att det är moderaterna som tar det största ansvaret för skogsbruket i detta land. Jag frågar Sven Eric Lorentzon om det ansvaret förvaltas rätt, när man på detta sätt ställer de inom skogsbruket verksamma utan möjlighet att få klart besked om denna frågas slutgiltiga handläggning. Är det att ta det största ansvaret? Sven Eric Lorentzon kom sedan in på gödslingen i skogen och intensiteten i 137 skogsvården. Även här kan jag dela hans uppfattning. Men menar Sven Eric Lorentzon att kommunerna, när denna fråga slutgiltigt skall behandlas nästa gång, skall få vetorätten när det gäller gödslingen i skogen? Om man skall döma av moderaternas uttalande i reservation 2, skall ju kommunerna ha vetorätt när det gäller gödsling på åkermark. Sedan vill jag bara säga några ord till socialdemokraterna, som här gör så stort väsen av att det är kommunerna som skall bestämma och att det är kommunerna som har den rätta känslan för hur dessa frågor skall behandlas. Ja, det vore ju angeläget att få reda på om man från socialdemokraternas sida menar att man skall flytta över hela skogsvårdspolitiken, hela skogsvårdsansvaret på kommunerna. Eller är det bara denna lilla detalj i skogsvårdsarbetet som kommunerna skall besluta om?

Herr talman! Filip Johansson tar upp det korta stycke i vår förhållandevis omfattande partimotion som rör tanken om vilket värde det skulle ligga i en samlande lösning för denna frågas behandling vad gäller jord och skog vid ett och samma tillfälle. Vi har gjort denna fundering därför att vi har den bestämda uppfattningen att en jordbruksminister som skall lägga fram en proposition beträffande de här två huvudfrågorna vid ett och samma tillfälle svårligen skulle kunna hitta en mera samlande lösning än utredningens förslag, såsom det föreligger beträffande skogen och såsom det kan komma att föreligga i fråga om jordbruket. Jag vet ju inte vad detta i det senare fallet kommer att innehålla. Det torde ligga vissa fördelar i att förfara på det sättet — det är den enda funderingen. Därför säger vi, Filip Johansson, att vi ställer upp på den lösning beträffande tekniken som har föreslagits, nämligen att vi nu skall behandla skogsfrågorna. Och så gör vi det. På frågorna om jag har läst partimotionen och våra reservationer är svaret ja. Om Filip Johansson skulle vilja redovisa sina egna bidrag till de kompromissresonemang som vi har fört — eftersom de förekom i inledningen till Filip Johanssons anförande — skulle det säkert intressera kammaren att veta vad Filip Johansson har lämnat för bidrag till att våra partier skulle komma överens. Med andra ord: Ansvarsbördan kanske får en annorlunda och för alla partier riktig belysning om den redovisningen levereras här och nu.
Herr talman! Jordbruksministern frågade mig om det skulle vara fråga om en ny federal lagstiftning, för att vi krävde att myndighetsutövningen skulle överflyttas till kommunerna. Vi vet ju att skogsvårdslagstiftningen står fast. Det är här fråga om en speciallagstiftning, som gäller en ytterst liten del av skogsvården. Vi har många andra instrument i skogsvården, som finns i skogsvårdslagen, och de omfattas alltså inte av den lagstiftning som vi skall avgöra i dag. Jag tror inte att det finns någon risk för att det skall bli en tendens mot ökad Nr 49 federal lagstiftning. Det är ju många gånger vi här i riksdagen är överens om Torsdagen den att i olika frågor flytta över beslutanderätten till kommunerna. Det har bl.a. 10 december 1981 nämnts som ett av instrumenten för att hindra byråkrati och krångel — att lägga besluten nära människorna. Så tycker jag vi kan göra också i detta fall, utan att beskylla varandra för att vilja medverka till en ökad federal lagstiftning i Sverige.

Herr talman! Det var rätt intressant att höra att Arne Andersson har läst sin egen reservation. Man kunde inte få den uppfattningen av hans yttrande före middagsuppehållet, då han med mycket stor arrogans och bestämdhet hävdade att jordbruket hade ingenting med den här saken att skaffa. Har man skrivit ett så pass klarläggande uttalande i sin reservation borde man avstå från sådana yttranden. Sedan tycker han att det kunde vara värdefullt att få detta behandlat i ett sammanhang. Ja, det må vara hans uppfattning. Jag tror inte att det är särskilt många berörda som tycker på det sättet. Jag tror att det finns en fråga som är av betydligt större dimension än den här frågan.

Kommer ni att vara lika generösa när det gäller jordbruket? Det kunde vara intressant att få veta det. Det kan också vara intressant i dessa sparsamhetens dagar, då moderaterna gör allt vad de kan för att framställa sig som de största besparingsivrarna, att få svar på frågan varifrån ni har tänkt ta pengarna till den ersättning som ni ivrar för i reservation 3 och som ni har yrkat bifall till. Är det möjligen även den här gången genom en höjd skogsvårdsavgift som ni vill finansiera utgiften?
Herr talman! Det är lockande att börja från botten och påminna om att vi i en partimotion som passerat genom riksdagen har gjort ett uttalande beträffande skogsvårdsavgiftens höjd, där vi har sagt att så länge som en tredjedel av skogsvårdsavgiften inte utnyttjas är det vår principiellt grundade mening att den bör sänkas från 0,6 till 0,4 26. Jag begriper mot den bakgrunden inte Filip Johanssons fråga. När det gäller vårt ställningstagande till ersättningsfrågor inom jordbruket hoppas jag att den uppfattning som vi företräder skall vinna gehör, nämligen att den fastlagda jordbrukspolitiken precis som den fastlagda skogspolitiken skall kunna fullföljas utan de allvarliga inskränkningar som totala eller näst intill totala förbud kan leda till. Vi är faktiskt oroade med anledning av det av 139 riksdagen framlagda förslaget om ett fullföljande av det skogspolitiska beslutet, eftersom detta innebär en allvarlig begränsning på området. Skulle motsvarande situation uppstå och centerpartiet ha för avsikt att driva en liknande fråga på jordbruksområdet, kommer vi att gå emot centerpartiet också i den frågan. Ett fullföljande av jordbrukspolitiken kräver en förnuftig användning av såväl preparat som handelsgödsel i jordbruket. Är Filip Johansson beredd att ställa upp för en sådan inriktning, kan vi kanske vara mera överens i den debatten. Det är alltid något att se fram emot.
Herr talman! Jag kan vara överens med Arne Andersson i Ljung på en punkt. Jag är lika oroad som han. Mest oroad är jag dock över moderaternas resonemang i dessa frågor. När det sedan gäller skogsvårdsavgiften vill jag bara konstatera att moderaterna har varit utomordentligt ivriga att åstadkomma vissa åtgärder finansierade med en höjning av skogsvårdsavgiften. Det är det som givit mig anledning att ställa min fråga.

Herr talman! Jag hade inte haft för avsikt att ytterligare gå in i denna debatt, men jordbruksministerns svar på Per Israelssons fråga, huruvida regeringen hade för avsikt att lägga fram ett förslag i enlighet med ett eventuellt riksdagsbeslut som följer majoritetsskrivningen i jordbruksutskottet, var så uppseendeväckande att jag är tvungen att kommentera det. Om vi utgår från den debatt som har förts i dessa frågor finner vi att vid slutomröstningen majoritetsförslaget i jordbruksutskottet, som alltså är det socialdemokratiska förslaget, kommer att stödjas av nästan halva antalet ledamöter i kammaren. Enligt beräkningar från 1979 års val fattades det 4 000 röster för att den grupperingen skulle ha fått majoritet i riksdagen. Riksdagens beslut skulle, om en sådan majoritetsgruppering hade stått bakom det, innebära att man förkastade ett regeringsförslag, framlagt av en regering som stödjer sitt förslag på en dryg tredjedel av riksdagens ledamöter. Skall vi döma av de siffror som redovisats i olika undersökningar, är stödet från väljarna betydligt lägre. I det läget förklarar jordbruksministern att han icke kommer att verkställa riksdagens beslut i detta ärende. Det finns olika sätt att kommentera detta på, men nog måste man säga att det är något av regeringsmaktens förfall. Jag skulle ha haft förståelse för en regering, vars statsråd hade förklarat att man ställde förtroendefråga i detta ärende. Det har icke skett. Därför skulle vi kunna utgå från att regeringen accepterade att verkställa ett riksdagsbeslut. Nu gör man inte det. Det är helt uppenbart att man har tolkat parlamentarismen på ett ganska säreget sätt. Parlamentarismen innebär ju att regeringen skall ha riksdagens förtroende. Skall vi döma efter Anders Dahlgrens uttalande, så utgår han från att Nr 49 riksdagen skall ha regeringens förtroende. Torsdagen den Herr talman! Vi får anledning att återkomma i det här ärendet. 10 december 1981
Lag om spridning Herr talman! Det var ett mycket märkligt inlägg av herr Wictorsson. Det är av bekämpningsändå så som jag framhöll redan i mitt huvudanförande, att om socialdemomedel över skogskraterna hade haft bråttom med att få igenom sitt förslag kunde de ha gjort mark som moderaterna gjorde när de väckte sin partimotion — de hade kunnat bifoga ett lagförslag. Om de inte hade tillräckligt med tid eller kapacitet för detta, hade det varit fullt möjligt att låta jordbruksutskottet utarbeta detta lagförslag och även låta lagrådet behandla det, för att precis i denna stund låta riksdagen ta ställning till ett förslag som hade inneburit att man samtidigt antagit lagen. Det är mycket märkligt att socialdemokraterna över huvud taget agerar på detta sätt i den här frågan. Dels säger man sig ha bråttom, dels går man omvägen över att kräva att regeringen skall lägga fram lagförslaget, när man själv hade haft möjlighet att göra det. Riksdagen är ju den myndighet som stiftar lagen. Jag vidhåller vad jag har sagt: Det är fullständigt meningslöst att regeringen lägger fram ett förslag för riksdagen under våren i enlighet med det socialdemokratiska förslaget, eftersom det rimligen inte borde ha stöd av någon majoritet i denna kammare. Vi skulle få en ny omgång med nya motsättningar. Jag föredrar därför att i stället lägga fram en proposition för riksdagen om ett fortsatt förbud. Sedan får vi se efter valet i höst vilka majoriteter det finns för olika förslag.

Herr talman! Jordbruksministern försöker göra den här frågan till en tidsfråga när det gäller genomförandet av förslaget. Det var inte med den utgångspunkten som jag tog upp saken och fällde denna kommentar. Jordbruksministern slingrar sig och vill inte ta upp den konstitutionella fråga som aktualiseras när jordbruksministern kommer med förklaringen att han inte skall lägga fram något förslag i enlighet med riksdagens beslut. Jag hade i det längsta en förhoppning om att det som har förekommit under hand i debatten, liksom litet förstucket, var spekulationer, som skulle visa sig vara felaktiga. Men jordbruksministern förklarade från riksdagens talarstol att haninte har för avsikt att verkställa ett riksdagsbeslut. Därmed förvandlas denna fråga till en konstitutionell fråga. Och då blir detta en diskussion om i vilken utsträckning regeringen är beredd att uppfylla de regler som gäller för svenskt parlamentariskt liv. Det innebär att regeringen skall följa riksdagsbeslut, att regeringen skall ha riksdagens förtroende och inte tvärtom. Därför förutsätter jag fortfarande att man tänker om på den här punkten. För den händelse man inte ämnar göra det finns det naturligtvis andra metoder att ta upp denna fråga till belysning ur dessa speciella aspekter. Och det har vi naturligtvis för avsikt att göra.
Herr talman! Jag hävdar fortfarande att riksdagen knappast kan ha någon formell rätt över regeringen i så måtto att riksdagen kan tvinga regeringen att framlägga ett lagförslag. Har jag fel på den punkten och blir övertygad om det av dem som företräder konstitutionen här i riksdagen, så får vi väl ta upp det till diskussion. Men det skulle vara en alldeles märkvärdig situation som då skulle uppkomma, eftersom en sådan proposition rimligen inte kan ha riksdagens majoritet bakom sig. Jag vidhåller att om socialdemokraterna hade haft bråttom med att få igenom detta förslag för att nu äntligen få en lugnare period i skogsbruket, då hade det varit lämpligt att man hade haft ett lagförslag i utskottsbetänkandet. Dessutom finns ju möjligheten för socialdemokraterna att motionera under den allmänna motionstiden och då framlägga ett lagförslag, och i så fall kan riksdagen ta beslutet i vår. Det finns alla möjligheter.

Herr talman! Det märkliga är inte att riksdagen har orsak att kräva respekt för de parlamentariska regler som är själva livsnerven i vår demokrati. Det märkliga är att vi har en minoritetsregering som bygger sin ställning på drygt en tredjedel av antalet ledamöter i riksdagen och som därutöver hävdar att den har möjlighet att sitta kvar och vägra att uppfylia riksdagens beslut. Det är detta jag finner märkligt, och det måste noteras som ett resultat av den senare delen av debatten.
Herr talman! Jag avser inte att lägga mig i den sent uppkomna konstitutionella debatten mellan jordbruksministern och Åke Wictorsson. Däremot vill jag framföra några enkla synpunkter beträffande det besked som jordbruksministern har lämnat här. Mot bakgrund av att vi har en minoritetsregering är det några enkla funderingar som onekligen smyger sig på. För det första: Det naturliga för en minoritetsregering är att man, innan man framlägger en viktig proposition, förankrar den på så sätt bland de icke regerande partierna att den har förutsättningar att antas av riksdagen. Det har underlåtits. För det andra: När propositionen väl är lagd bör man verksamt bidra till att en sådan samförståndslösning kan uppnås att propositionen kan föras genom riksdagen. Det har inte gjorts. För det tredje: Det har i kväll lämnats det beskedet att man i varje fall inte har bråttom att effektuera ett riksdagsbeslut. Det för onekligen tanken till att någon variant av ministerstyre måtte väl detta ändå vara, även om det inte helt sammanfaller med ursprungsvarianten. Jag tycker att detta ger en skrämmande bild av hur man inte bör regera.

Herr talman! Om utskottets förslag, dvs. socialdemokraternas förslag, vinner kan riksdagsbeslutet bara tolkas på ett sätt. Då är det riksdagsmajoriteten som uttryckt sin mening. Jag har då frågat Arne Andersson i Ljung om han i så fall är beredd, om jag framlägger en proposition, att stödja det socialdemokratiska förslaget.
Herr talman! Självfallet inte — det socialdemokratiska förslaget är liksom regeringens proposition lika oförenligt med skogsbrukets intressen om några månader som det är i kväll. För den skull vädjade jag i eftermiddags till Anders Dahlgren att försöka förmå regeringspartierna att stödja det förslag som för några månader sedan var fyra partiers gemensamma förslag — det förslaget har Anders Dahlgren hittills inte kommenterat. Jag har uppfattat att det tyder på ovilja, men Anders Dahlgren har fortfarande möjlighet att säga att det är hans mening att göra så.
Herr talman! Tack, herr Arne Andersson. Jag har nu fått besked om hur en proposition som är byggd på det socialdemokratiska förslaget skulle behandlas av riksdagen under våren — den skulle bli nerröstad.

Herr talman! Jag begärde ordet när debatten tog den konstiga vändning, för att använda Hilding Johanssons uttryck, som orsakades av Åke Wictorssons mycket — det erkänner jag - egendomliga inlägg. Och situationen blev naturligtvis inte mindre märkvärdig genom att Hilding Johansson gick upp och gjorde det uttalande som han gjorde. Jag vill bara i all stillhet påminna om vår författning och vad den säger i de här frågorna. Riksdagen beslutar om lag, dvs. om vilka lagar som helst. Och det förekommer som bekant att riksdagen ändrar ganska kraftigt i de lagförslag som regeringen lägger. Däremot kan naturligtvis inte riksdagen tvinga en regering att lägga fram lagförslag som regeringen ogillar — det är konstitutionellt omöjligt och naturligtvis ur moralisk synpunkt ännu mer omöjligt Regeringen kan inte gärna åläggas att lägga propositioner med förslag som regeringen inte vill ta ansvar för. Jag vill gärna fråga Hilding Johansson hur vi som sitter i konstitutionsutskottet i ett sådant läge skulle kunna utöva vår uppgift att granska hur regeringen tagit ansvar. Att det framkommit en annan mening i den här principfrågan i kammaren i dag är synnerligen egendomligt. Den situation som således föreligger är att socialdemokraterna och moderaterna står helt tomhänta när vi nu skall gå till beslut. Några alternativa lagförslag föreligger inte. Man kan ju spekulera i vad som är orsaken till detta. Inte kan det vara svårigheten att skriva en lag. Regeringens lagförslag har sju paragrafer, som är så utomordentligt kortfattade att det vore märkligt om man från socialdemokraternas eller moderaternas sida inte ens med benägen hjälp skulle duga till att skriva sju motsvarande paragrafer. Jag vägrar att tro att man inte kan klara att göra detta. Man har helt enkelt underlåtit att precisera sig i en kontroversiell fråga, därför att man anser det vara politiskt matnyttigt. Jag har, herr talman, velat notera det här förfaringssättet med anledning av Hilding Johanssons och Åke Wictorssons inlägg i debatten. I övrigt ansluter jag mig till yrkandena om bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Också jag är, Hilding Johansson, en varm anhängare av parlamentarismen och dess funktion. Hur den är reglerad är mycket noga fastlagt i vår grundlag, så det är bara att använda sig av de remedier som finns i grundlagen. Det är riktigt att riksdagen beslutar i lagfrågor. Men här finns inget lagförslag från socialdemokraternas sida att besluta om. Det är ju det som är poängen i hela det här resonemanget. Om socialdemokraterna och moderaterna hade bekvämat sig att lägga fram ett lagförslag och riksdagen hade antagit detta, hade det självfallet blivit en lag. Ingen regering i Sverige kan sätta sig över den lagen — det är alldeles givet. På samma sätt förhåller det sig om vi ändrar när det gäller en budgetpost i regeringens budgetförslag. Då får regeringen självfallet rätta sig därefter. Men här föreligger inget lagförslag. Här föreligger ett slags befallning från den socialdemokratiska minoriteten i riksdagen till regeringen att denna skall lägga fram en proposition som i vissa avseenden går stick i stäv med vad regeringen anser vara nyttigt och lämpligt för riket. I författningen finns det inte inskrivet någon skyldighet för regeringen att göra detta, Hilding Johansson. Till slut noterar jag också att Hilding Johansson är överens med mig på två viktiga punkter i den här konstitutionella debatten. Det gör att jag trots allt med förtröstan ser fram emot ett fortsatt samarbete när det gäller att granska regeringens skötsel av sitt ämbete.

Herr talman! Låt mig inledningsvis uttala förhoppningen att debatten i detta ärenden inte skall ta lika lång tid i anspråk som de två föregående. Den dåvarande trepartiregeringens proposition 39 förra hösten om begränsad kvittningsrätt för premieobligationer var beklagligtvis ett hastverk. Massor av småsparare gjorde över en natt stora förluster genom de kraftiga kursfall på premieobligationer som ägde rum så snart propositionen blev känd. Som exempel kan nämnas att kontantförsäljningen av 1980 års tredje premieobligationslån började den 7 oktober 1980; försäljningspriset var 207 kr., alltså en överkurs på 3,5 26. Obligationerna såldes snabbt slut och försäljningen avslutades formellt den 20 oktober. Tre dagar senare lades propositionen om avdragsbegränsningar på riksdagens bord. Därmed försvann hela överkursen och mer därtill, ett hårt slag för alla dem som kanske bara en vecka tidigare i god tro köpt sina obligationer för 207 kr. Nr 49 Nu ändrade skatteutskottet på moderat initiativ på propositionen så till Torsdagen den vida, att kvittningsrätten mellan reaförluster på premieobligationer och 10 december 1981 reavinster vid försäljning av börsnoterade aktier skulle få äga rum även = innevarande år. Avdragsregler för Det är denna kvittningsrätt som budgetministern nu vill permanenta. realisationsförlus Detta är självfallet ett steg i rätt riktning, men det beklagliga är att förslaget ter på premieobblott avses gälla premieobligationer utgivna 1980 eller tidigare. ligationer Huvudskälet till att regeringen nu vill permanenta kvittningsmöjligheten för dessa obligationer är uppenbarligen inte en önskan att generellt förbättra förutsättningarna för att emittera premieobligationer, utan syftet är att försöka förhindra olägenheterna av skatteuppgörelsen i våras mellan mittenpartierna och socialdemokraterna. Utan tvivel kan begränsningen av det skattemässiga värdet av underskottsavdragen utgöra en negativ faktor för vissa större placerare, som finansierar sina obligationsinnehav med lån. Om sådana placerare i större utsträckning drar sig från premiemarknaden kan resultatet bli en ytterligare prispress. Vissa sådana effekter märktes också efter skatteöverenskommelsen, och de har förstärkts under innevarande höst. Så skriver budgetministern i propositionen och det är lätt att hålla med honom. Däremot vill han inte att kvittningsrätten skall gälla obligationer utgivna 1981 eller senare, för då var skatteöverenskommelsen känd. Detta är ett nytt exempel på ihåligheten i skatteuppgörelsen, en ny lapp i täcket, där andra lappar varit exempelvis ändrade avdragsregler för vissa förskottsräntor och de åtgärder som har aviserats för att mildra underskottsavdragsbegränsningarnas skadliga verkningar på nyföretagandet. Jag hade hoppats och trott att propositionen kommit till för att underlätta den framtida utgivningen av premieobligationer, vilken är en utomordentligt fördelaktig låneform för staten. Låt oss titta litet grand på vad som har skett på den fronten de senaste åren. 1979 emitterades tre stycken lån till ett sammanlagt belopp av 4,1 miljard. Löptiden var tio år och de utlottade vinsterna motsvarade 7,4 90 ränta. Emissionskursen var 206 kronor, dvs. en överkurs på 3 96. Förutom den låga räntan fick staten tack vare överkursen in 123 miljoner extra, sålunda en utomordentligt förmånlig låneform för statskassan. 1980 gav man ut premieobligationer för 4,3 miljarder i tre lån, likaledes med tio års löptid. De två första lånen kostade 202 kronor och det tredje, som jag inledningsvis nämnde, 207 kronor. Vinsterna motsvarar 8 90 ränta. Hur ser det då ut i år, sedan kvittningsförbudet genomförts? Ja, riksgäldskontoret har endast givit ut ett lån och blott till ett belopp av 600 milj.kr. Ingen överkurs har kunnat tagas ut och vinsten som lottas ut motsvarar 9 96 ränta. Längre löptid än fem år har man inte heller vågat sig på, och som extra sockring på anrättningen hade man en extra dragning den 9 november, varefter dragningar kommer att ske i mars och september. Kvittningsförbudet har alltså medfört väsentligt ogynnsammare lånevillkor sett ur statens synpunkt, när det gäller emittering av premieobligationer. 147 Det medför ökat lånebehov på annat håll och då även på utlandsmarknaden. Det i och för sig önskvärda att komma åt det trots allt relativt begränsade antal som sysslar med kvittning har således visat sig vara kostsamt för vårt lånetyngda land. Moder Svea har visat sig vara fattig men stolt — stolt nästan intill dumhet. Att vi moderater i skatteutskottet reserverat oss till förmån för att kvittningsrätten skall gälla även för premieobligationer emitterade 1981 och senare bottnar självfallet inte i någon önskan att slå vakt om dem som till äventyrs ägnar sig systematiskt åt kvittning. Vårt förslag bottnar i omsorgen om statens finanser. Dessutom ter det sig enligt vår uppfattning stötande, om vi nu kommer att få två olika premiemarknader, en för kvittningsbara och en för icke kvittningsbara premier. Det hade självfallet varit naturligt att värdepapper i kvittningshänseende hade behandlats lika. Det kan tilläggas att det rått enighet om att det kan betraktas som stötande att det tidigare gått att kvitta bort realisationsvinster vid försäljning av fastigheter mot förluster på premieobligationer. Som jag tidigare framfört, är regeringsförslaget ett steg i rätt riktning, men vi moderater har inte kunnat stödja det, eftersom propositionen trots allt är en halvmesyr. Därför är det socialdemokraterna som fått skriva utskottsbetänkandet. Där skriver man att premiemarknaden antagligen nu är på väg mot en långsam förbättring. Vidare heter det: ”En omständighet som stöder ett sådant antagande är att det premielån som utgavs tidigare i höst blivit en påtaglig framgång.” Jag har tidigare i mitt anförande redogjort för hur villkoren har varit för emittering av premieobligationer under de tre senaste åren. Det skall nu bli ytterst intressant att höra hur socialdemokraterna kan påstå att höstens lån blivit en påtaglig framgång. Det enda framgångsrika är att det gick att placera de 600 miljonerna, men de två åren dessförinnan gick det att placera sju gånger så många obligationer på för staten betydligt bättre villkor. Jag avvaktar med intresse vad socialdemokraternas företrädare har att anföra i frågan. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen. Skulle denna inte få majoritet i en förberedande votering, kommer jag i huvudvoteringen att stödja mittenreservationen.

Herr talman! I proposition 1981/82:68 föreslås ändrade avdragsregler för realisationsförluster på premieobligationer. Den begränsning som infördes vid förra riksmötet innebär att realisationsförluster för premieobligationer endast får kvittas mot vinster i börsnoterade aktier och andelar i vissa aktiefonder. Tidigare var det också möjligt att kvitta mot fastighetsvinster, och det var främst här som spekulation förekom. I propositionen pekas på att sedan det beslutet togs har en väsentlig faktor tillkommit. Det gäller den i april i år träffade överenskommelsen mellan centern, folkpartiet och socialdemokraterna om grunderna för en skattereform som innebär rejäla marginalskattesänkningar och en begränsning av underskottsavdragens Nr 49 värde. Torsdagen den Skatteomläggningen kan komma att negativt påverka vissa större place 10 december 1981 rares vilja att investera i obligationer. Det gäller dem som finansierar sina = obligationsinnehav med lån. Om sådana placerare i större utsträckning drar — Avdragsregler för sig ur premiemarknaden kan det bli ytterligare kurspress till förfång för — realisationsförlussmåspararna. ter på premieob Mot den bakgrunden finns det anledning att nu åter pröva frågan om vilken = Jigationer omfattning begränsningsreglerna bör ha. Syftet med 1980 års lagstiftning bör inte ändras. Samtidigt bör reglerna vara så utformade att förtroendet för premiemarknaden inte rubbas, utan att staten kan bedriva en fortsatt premieupplåning. Vi anser förslaget i propositionen väl avvägt. Det innebär att kvittningsrätten begränsas till premielån som utgetts 1980 och tidigare, och att kvittning får ske endast mot vinster på börsnoterade värdepapper. Kvittningsrätten ger 1980 års och äldre obligationer möjligheter till en förbättrad kursutveckling. När det gäller 1981 års premieobligationer, så har de haft en tillfredsställande kursutveckling. Det lånet har bättre villkor, mer till utlottning. Här finns inte behov av den stimulans som kvittningsrätten utgör, utan kvittningsrätten bör riktas mot de obligationer som har en sämre kursutveckling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 i skatteutskottets betänkande.

Herr talman! Avdragsreglerna för realisationsförluster på premieobligationer var föremål för riksdagsbehandling så sent som i december 1980. Riksdagens beslut då innebar en begränsning av kvittningsrätten. Realisationsförluster på premieobligationer skulle fortsättningsvis enbart få kvittas mot realisationsvinster på premieobligationer. Tidigare gällde att även andra realisationsvinster, exempelvis på fastigheter, kunde utnyttjas som kvittningsobjekt. Avsikten med den beslutade begränsningen var att komma åt de osunda spekulationer som förekom på premiemarknaden och även den skatteflykt som detta kvittningsförfarande medverkade till. Vid riksdagsbehandlingen infördes en övergångsregel som innebar en viss modifiering av regeringsförslaget. Övergångsbestämmelserna medgav att realisationsförluster på premieobligationer som uppkom under 1981 även skulle få kvittas mot realisationsvinster på börsnoterade aktier och andelar i vissa aktiefonder. Vi socialdemokrater motsatte oss denna uppmjukning av det ursprungliga regeringsförslaget. När riksdagen antog detta beslut om övergångsregler var det helt klart att de skulle vara tidsbegränsade till ett år.

När man läser propositionen och de reservationer som fogats till utskottsbetänkandet och hör de inlägg som Knut Wachtmeister och Ingemar Hallenius har svarat för, har man svårt att finna bärande argument för den ökade kvittningsrätten. Det främsta skälet tycks vara att man befarar att den skattereform som socialdemokraterna, centern och folkpartiet enades om i april kan komma att negativt påverka vissa större placerares vilja att investera i premieobligationer. Om så är fallet eller ej kan man inte med någon större säkerhet uttala sig om. Det är ganska lösa antaganden som gör att man ändrar reglerna för avdragsrätten, och det tycker vi är en dålig politik. Det är dessutom så — och detta är väl den viktigaste invändningen — att förslaget från fördelningspolitiska synpunkter är ytterst diskutabelt. Kurserna på aktiemarknaden har stigit kraftigt under de senaste åren. Om man nu förlänger den här kvittningsrätten gentemot realisationsvinster på aktier, innebär det att man erbjuder möjligheter att undgå skatt som skulle ha utgått vid försäljning av aktier. Det kan inte vara rimligt att en liten grupp människor, vilkas stora aktieinnehav stigit kraftigt i värde, bl.a. genom skattesubventioner, dessutom skall kunna undgå skatt på den värdestegring som de ges möjlighet till genom ett sådant utökat kvittningsförfarande. Utskottet hemställer därför om avslag på propositionen. Centerns och folkpartiets företrädare i utskottet har reserverat sig för ett bifall till propositionen. Moderaterna vill i sin reservation gå ytterligare ett steg, och de föreslår att kvittningsrätten mot reavinster på aktier skall gälla även för obligationer utgivna 1981 och senare. Som jag tidigare anfört anser vi socialdemokrater att detta förslag leder till ytterligare skattefavörer för en begränsad grupp som kan utnyttja de här bestämmelserna. De som får stå för kostnaderna är alla som inte har någon möjlighet att utnyttja den chansen. Där återfinns exempelvis låginkomsttagare, som ju inte har möjligheter att på det här sättet hitta utvägar för att minska sin skatt. När jag lyssnade på Knut Wachtmeister fick jag närmast det intrycket att han menar att man kan acceptera sådant — och att man kan göra det därför att det kan uppstå problem när det gäller att placera lånen i fortsättningen. Men nu är det ju så, att de stora spararna på detta område är småsparare — det har budgetministern sagt i sin proposition, och vi har alla utgått från att småspararna är en betydande del av dem som har premieobligationer. De har inte stora möjligheter att utnyttja kvittningsförfarandet, som man dessutom nu vill utöka genom den reservation som moderaterna har fogat till utskottets betänkande. Och det innebär ju också en utökning om man ansluter sig till den reservation som centern och folkpartiet står för. Vad vi socialdemokrater gör är att vi vidhåller det förslag som budgetministern presenterade för riksdagen förra året. Vi tycker inte att man kan sträcka sig längre i det här fallet. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Låt mig först konstatera att jag inte fick något svar på frågan, om Rune Carlstein delar den uppfattning som står angiven i skatteutskottets betänkande, nämligen att det premielån som utgavs i höstas har varit en stor framgång. Nu säger Rune Carlstein att det inte finns några bärande skäl för att utvidga kvittningsrätten och att man vill komma åt det lilla antal människor som får skattefavörer. Det är det gamla vanliga resonemanget att man vill komma åt ett litet antal människor men att det kostar staten stora belopp. Det är emellertid inte alls bara småsparare som köper premieobligationer. Så här skriver Svenska Fondhandlareföreningen i september i år till regeringen: ”De nya reglerna har påverkat obligationsmarknaden mycket oförmånligt. Särskilt gäller detta marknaden för premieobligationer. De stora placerarna, vilka absorberat en mycket stor del av de emitterade premielånen, har så gott som helt lämnat marknaden. Detta återspeglas i kursutvecklingen. Kursindex på premieobligationerna — — —- sjönk från högst 117 år 1980 till som lägst 92 1981. I början av september i år var index ca 94.” Låt mig tillägga att statens stora upplåningsbehov till en icke oväsentlig del täcks av premier. Närmare bestämt svarar premielånen för 21 miljarder av statsskulden, och det är ca 10 20. Det är ytterst viktigt för vår framtida statsupplåning att villkoren för att emittera premieobligationer icke försämras. Det är som ett led i detta som vi moderater har krävt att kvittningen även skall gälla premieobligationer utgivna 1981 och senare.
Herr talman! Av såväl den socialdemokratiska motionen som utskottsskrivningen framgår det klart att man känner en betydande oro inför den framtida kursutvecklingen på premieobligationerna. Man säger att man skall avvakta och sedan eventuellt vidta ytterligare åtgärder. Vi anser att vi för 1980 års obligationer och äldre bara behöver se på kursutvecklingen under året och kursen i dag för att kunna konstatera — inte minst av omtanke om småspararna, för det är ju de som i mycket stor utsträckning har satsat sina pengar i obligationer — att det finns anledning att förlänga kvittningsrätten. Vad vi förra året tog bort gällde ju rätten att kvitta mot fastigheter, och det var framför allt där som spekulationsintressena fanns. När det gäller 1981 års obligationer anser vi däremot att det i dag inte finns anledning att förlänga kvittningsrätten, för där har vi haft en bättre utveckling. Kursen ligger faktiskt för dagen på 210. Det är mer än 30 kr. högre än kursen i dag är för de äldre obligationerna. Detta visar att avvägningen i propositionen är väl genomförd.

Herr talman! Knut Wachtmeister frågar mig om det kan betecknas som en framgång när man kunnat placera detta lån på 0,6 miljarder, alltså 600 milj.kr. Det är klart att det var en framgång att det gick att placera det, med tanke på det sätt på vilket regeringen hanterade frågan. Vi i utskottet var överens om att man hade skött det här väldigt oskickligt när man gick ut med sina förslag. Sedan måste vi konstatera att 1979 och 1980 är alldeles speciella år, med de höga siffror som då förekom. Om Knut Wachtmeister går litet längre tillbaka i tiden, finner han att det inte är så stora belopp som man har gått ut med tidigare. Man får nog finna sig i att den här marknaden inte räcker till för att placera så stora belopp som man gjorde 1979 och 1980. Vad vi menar är att man får avvakta och se hur denna marknad utvecklar sig. Det vet vi ju ingenting om. Det råder en viss osäkerhet — det medger även vi socialdemokrater. Men vi kan nöja oss med det beslut som togs förra året. Vi vill avvakta och se om det går att placera dessa lån i fortsättningen. Först därefter kan man ta ställning till om det behövs ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag delar Rune Carlsteins uppfattning att den här hanteringen förra året var oskickligt genomförd. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Nu säger Rune Carlstein att det var osedvanligt många obligationer som emitterades 1979 och 1980. Det är riktigt. År 1976 var det 2,2 miljarder. 1977 var det 2,3 och 1978 var det 2,8 miljarder. Men enligt vad jag har mig bekant hade man från riksgäldskontorets sida för avsikt att emittera upp till 5 miljarder 1981; i stället blev det 600 miljoner. Det säger sig självt att detta var till stor nackdel för den statliga upplåningen och att staten där har förlorat mycket pengar. Ingemar Hallenius tyckte att kursen på de premier som har getts ut 1981 var god — den var 210 kr. Jag håller med honom. Om fem år skall nämligen innehavarna kunna lösa in obligationerna, och då sker inlösen bara till pari, dvs. 200 kr. Det måste alltså ligga något annat bakom det förhållandet att kursen är så hög, och det gör det förvisso. Förutom att det är ett litet material - 600 miljoner mot 4 miljarder åren dessförinnan — har man ändrat vinstutlottningssystemet. Tidigare var det en garanterad vinst först om man hade tusenföljder. Nu har det ändrats, så att man skall ha hundraföljder. Det betyder att flera småsparare har kunnat köpa, och sedan har de placerat sina obligationer i byrålådan och hoppats att de skulle få tur genom Fru Fortuna — de vet ju att de har en viss garanterad vinst. Men det finns ytterligare ett skäl till den höga kursen. För 1981 års obligationer finns det ingen företrädesrätt för 1971-orna. Många banker har
ligationer Herr talman! Jag tycker att Knut Wachtmeister har argumenterat utomordentligt väl för att det inte behövs någon kvittningsrätt för 1981 års premieobligationslån. För dem gäller betydligt bättre villkor än för de äldre lånen, som jag också sade i mitt inledningsanförande. Av tidsskäl hann jag inte då gå närmare in på detta, men nu har ju som sagt Knut Wachtmeister på ett utomordentligt sätt redovisat de fördelar som 1981 års premieobligationer har framför de äldre. Till Rune Carlstein vill jag säga att det framför allt är omtanken om småspararna som gör att vi tycker att man inte bara skall vänta och se. De större placerarna har ju alltid möjligheter att välja tidpunkt för när de skall sälja sina premieobligationer, medan småspararna i många fall är tvingade att sälja vid ett visst tillfälle. Då är det viktigt att kursen är tillfredsställande.
Herr talman! Jag vill säga till Ingemar Hallenius att småspararna inte har särskilt stor glädje av ett kvittningsförfarande. De utnyttjar inte det, utan de köper sina obligationer för att få vara med om dragningarna och ha en chans att vinna. Det är ungefär de förväntningarna som småspararna har när det gäller innehavet av premieobligationer. Kvittningsförfarandet är inte någon större begivenhet för dem, för det kan de aldrig utnyttja.

Herr talman! Fördelningspolitiskt sett finns det många oacceptabla former för skattelättnader. En del är tillkomna under socialdemokratiskt regeringsinnehav, men i hög grad har sådana tillkommit under de hittillsvarande borgerliga regeringsåren. Under dessa senare år har man genomdrivit lättnader för dem som spekulerar i aktier, och över huvud taget har de oacceptabla formerna för skattelättnader på ett osunt sätt tilltagit. En av dessa oacceptabla former för skattelättnad är rätten att kvitta underskott eller förlust på en verksamhet eller tillgång mot vinst på en annan. Förslag om stoppande av denna osunda rättighet, som endast gynnar ett visst tillfällen framförts i bl.a. riksdagen. Dessa förslag har tyvärr avslagits av en majoritet bestående av borgare och socialdemokrater. Dock togs förra hösten ett, om än litet, steg i rätt riktning, då regeringen tvingades lägga fram ett förslag om förbud mot kvittning mot premieobligationer. Finansutskottet uttalade den gången att det inte kan anses som rimligt att statens upplåning skall vila på en osund extramarknad av det slag som tidigare kvittningsregler skapat. Detta gäller i allra högsta grad fortfarande. Den enda motivering som regeringen nu lyckats prestera till försvar för uppluckringen är att den underbara nattens skatteöverenskommelse ställt till viss förvirring. Det är betecknande för regeringen och budgetministern, att så fort vissa i samhället priviligierade grupper protesterar, så skyndar regeringen eller dess partier till undsättning. I detta fallet gällde det en grupp premieobligationsspekulanter, som ogillade de i pressen högt uppskrivna inskränkningarna i avdragsreglerna. Dessa blev ju, som känt är, sedermera inte verklighet. Det är anmärkningsvärt att en regering som ena året konstaterar att det är en osund marknad, som man vill motverka, ett år därefter faller till föga för upphovsmakarna till denna osunda marknad. När förslaget om förbud mot kvittning kom till riksdagen, anslöt vi i vänsterpartiet kommunisterna oss till detta förslag. Vi står kvar vid den uppfattningen och yrkar alltså avslag på regeringens proposition. Vi finner inga som helst skäl till att återigen öppna vägen för skatteflykt på detta område. Den utveckling som nu trots allt äger rum på premiemarknaden ger enligt mitt förmenande inte heller anledning till att nu göra förändringar i föreslagen riktning.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

Herr talman! Mot bakgrund av ett enormt budgetunderskott har moderata samlingspartiet presenterat ett omfattande sparprogram. Vi måste nu på ett helt annat sätt än tidigare angripa kostnaderna. Ett led i dessa strävanden redovisas i en moderatmotion, nr 18, som behandlats i skatteutskottets betänkande nr 20. Vi föreslår i motionen att den nuvarande befrielsen från att erlägga avgift vid inbetalning av skatt slopas. På denna reform beräknar vi att det kan sparas 28 milj.kr. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen. Med tanke på att det i nuvarande ekonomiska läge är nödvändigt att ta till vara alla möjligheter att minska statens utgifter yrkar jag bifall till den moderata reservationen.
Herr talman! I den motion som behandlas i skatteutskottets betänkande nr 20 har moderaterna hävdat att man genom att från staten till skattebetalarna flytta över portoavgifterna vid skatteinbetalningar kan uppnå en besparing på 28 milj.kr. Knut Wachtmeister upprepade nyss i debatten uppgiften om de 28 miljonerna. Om man börjar se på det förslag som moderaterna har framfört i motionen, kommer man dock underfund med att de 28 miljonerna i besparingen är en chimär. Motionärerna har rätt så till vida att det finns ett anslag i budgetpropositionen som lyder på 28 200 000 kr. och att de portoavgifter som det gäller bekostas från denna anslagspost. Men från denna bekostas också en del ytterligare utgifter, som exempelvis har att göra med kyrkobokföringsåtgärder och mervärdeskatteinbetalningar. Redan därigenom blir besparingen naggad i kanten. Om man sedan gör som moderaterna föreslår i sin motion, nämligen lyfter över kostnaden på arbetsgivarna, måste man ta hänsyn till att — jag antar att även moderaterna anser det — arbetsgivarna skall ha rätt till avdrag för de portokostnader som de på detta sätt får, och härigenom går ju ungeför halva besparingen bort. Det har vi konstaterat vid utskottets behandling av ärendet. Vi har också konstaterat att det inte finns några administrationsvinster att göra i samband med förslaget. Därför har skatteutskottet yrkat avslag på motionen. Jag yrkar bifall till skatteutskottets förslag. Sättet att fastställa
Herr talman! Tage Sundkvist säger att det inte skall bli besparingar på 28 milj.kr. Det är möjligt. Det kan också hända att det blir något mera. När RS-systemet infördes utlovades stora rationaliseringsvinster med bl.a. minskat personalbehov som följd. Det har inte blivit mycket av detta — tvärtom. Kostnaderna har ökat kontinuerligt, och det finns goda skäl att anta att förslagsanslaget på 28 milj.kr. kommer att överskridas. I så fall kommer besparingen kanske ändå upp i de 28 milj.kr. som vi har angivit.
Herr talman! Den bärande motiveringen i mitt påstående, att besparingen inte kommer att bli större än ungefär hälften av den nämnda summan, är ju att moderaterna här gör det för moderaternas del rätt sensationella utspelet att övervältra denna kostnad på arbetsgivarna. De har då full avdragsrätt för summan, vilket måste betyda att samhället så småningom inte alls kommer att göra den besparing som moderaterna föreställde sig när de skrev motionen.
Herr talman! Det kanske beror på att vi har större förtroende för den privata sektorns möjligheter att rationalisera. På det sättet kanske det blir lättare att bära den ökade kostnaden.
Herr talman! Jag förutsätter ändå att Knut Wachtmeister menar att de kostnader som näringslivet har när man betalar in skatterna skall vara avdragsgilla.

basbeloppet, Herr talman! Nästan på dagen för ett år sedan drev den borgerliga m.m. riksdagsmajoriteten igenom en grundläggande förändring i vårt pensionssystem. Regeringens förslag hade inte föregåtts av vare sig någon utredning eller remissbehandling, och dess vittgående konsekvenser redovisades inte heller. Med hänvisning till regeringsformen kunde det ifrågasättas, om inte förslaget i sin helhet var grundlagsstridigt. Socialförsäkringsutskottet fick på ett närmast unikt sätt lov att rycka ut för att söka införskaffa yttrande över förslaget från ämbetsverk, arbetsmarknadens organisationer och riksdagsutskott för att få synpunkter, analyser och bedömningar beträffande förslagets konsekvenser i olika avseenden. I själva verket var beslutet ett grundskott mot hela vårt ATP-system. Det markerade en vändpunkt i den svenska trygghetspolitikens historia. Som riksförsäkringsverket påpekade i sitt remissvar till socialförsäkringsutskottet, innebär de förändrade beräkningsgrunderna för basbeloppet att på 20 års sikt får en genomsnittlig inkomsttagare sin kommande ATP-pension sänkt från 65 till mellan 45 och 50 26. Han blir med andra ord av med 30 96 av sina inkomster. Utan denna fortlöpande urholkning skulle t.ex. folkpensionen för en ensamstående pensionär i dag ha varit 840 kr. högre. — Svenska folket vet inte vad som väntar. En röta håller på att sprida sig i pensionssystemet, framhöll i våras den avgående chefen för riksförsäkringsverket, Lars Åke Åström. Som en av ATP:s konstruktörer är han som få andra vittnesgill då det gäller att bedöma de framtida verkningarna av den urholkningsprocess som ATP-systemet nu kommer att genomgå. Man skulle ha kunnat tro, att regeringen efter fjolårets uppseendeväckande beslut och den häftiga kritik det utlöste hade tagit sitt förnuft till fånga och undvikit att rikta nya attacker mot pensionärer, handikappade, vårdbehövande och andra grupper. Men denna höst angriper man på nytt samma grupper. fr.o.m. 1982 skall nämligen folkpension, i form av ålderspension, förtidspension, sjukbidrag, änkepension, barnpension, barntillägg till folkpension, handikappersättning och vårdbidrag, samt ATP, i form av ålderspension, förtidspension, änkepension och barnpension, bara räknas upp en gång per år på grund av prisstegringar. Samma gäller arbetsskadelivräntor, delpension, studiemedel och bidragsförskott. Dessutom berörs ett stort antal civilrättsliga lagar och avtal, som närmare belyses av lagutskottets betänkande och den därtill fogade socialdemokratiska reservationen. Den hittillsvarande priskompensationen under året — och det har under senare år kunnat röra sig om både tre och fyra uppräkningar på grund av de kraftiga prisstegringarna — skall innehållas. Först 1983 kommer pensionärer 57 Sättet att fastställa och övriga grupper att få kompensation för de prisstegringar som inträffat under 1982. Inte heller denna gång har förslaget föregåtts av någon utredning eller remissbehandling. Konsekvenserna är bristfälligt redovisade, och vilka följder det får för de enskilda har inte heller belysts. På nytt ställs pensionärer, handikappade och vårdbehövande i främsta ledet för regeringens s.k. sparaktion. Inga förskönande omskrivningar av den borgerliga regeringen kan dölja det faktum att viktiga trygghetsreformer nu fortlöpande undergår en allvarlig urholkning. Minskningen av de kommunala bostadstilläggen, som den borgerliga majoriteten drev igenom här i riksdagen för någon vecka sedan, drabbar pensionärerna hårt. Likaså drabbas de av höjda kostnader för sjukvård, läkemedel, tandvård, färdtjänst m.m. Och nästa år följer nya kraftiga prisstegringar för livsmedel och hyror. Och detta är bara början på en fortsatt social nedrustning. Nästa år väntar ytterligare nedskärningar, för att regeringen ska nå upp till de 12 miljarder kronor som är målsättningen för sparaktionen. Moderaterna lär inte bli skonsamma då det gäller att pressa regeringen att till sista kronan effektuera nedskärningarna. I fortsättningen är inga sociala trygghetsreformer längre säkra. Det är inte att undra på om pensionärer, handikappade, vårdbehövande och barnfamiljer känner oro inför framtiden. Herr talman! Basbeloppet bestämmer som bekant pensionernas och en rad andra trygghetsreformers värdesäkring. Själva grunden för ATP är värdesäkringen. Det är den grunden man nu steg för steg är i färd med att riva upp. Regeringens manipulering med basbelopp och priser har nu fått en minst sagt märklig belysning genom att regeringen föreslagit att någon höjning av basbeloppet inte skall få ske för 1982, om inte priserna stigit med minst 3 Zo före november månads utgång. Det skulle innebära att basbeloppet för hela 1982 förblir 17 300 kr., som det varit sedan juni månad i år, eftersom mycket talar för att prisstegringarna fram till slutet av november inte når upp till 3 9o sedan basbeloppet senast fastställdes. I vår socialdemokratiska motion, i vilken vi yrkar avslag på regeringens hela förslag om att låsa basbeloppet för ett helt år framåt, har vi påtalat att just detta skulle kunna inträffa. De borgerliga har också insett att man hamnat i en ohållbar situation. I det läget har man varit tvingad att ta bort bestämmelsen att priserna först måste öka med 3 20 före november månads utgång innan ett nytt basbelopp fastställs för 1982. Man har helt enkelt inte vågat möta Sveriges pensionärer under valåret 1982 med den belastning som ett oförändrat basbelopp skulle ha inneburit, ty då hade man skott sig på pensionärernas bekostnad på ett helt enkelt oanständigt sätt. Det är tillräckligt upprörande med vad som skett och som nu sker med omläggningen av indexberäkningarna. Socialdemokratins ställning har från början varit klar i detta borgerlighetens spel om basbelopp och priser. Lika väl som vi i fjol höst bestämt motsatt oss förändringen av de grundläggande bestämmelserna för beräkningen av basbeloppet och krävt att den fulla värdesäkringen åter skall gälla, lika kategoriskt motsätter vi oss den nu föreslagna förändringen att man bara en Nr 49 gång per år skall höja pensionerna och förbättra andra sociala trygghetsre Torsdagen den former. Därigenom har vi inte heller behövt laborera med lagstiftningen På 10 december 1981 det sätt som de borgerliga nu tvingats till. Med de socialdemokratiska förslagen skulle basbeloppet alltsedan november månad ha varit 17 900 kr., och pensionärerna hade fått sina pensioner höjda. Låt mig understryka att även om basbeloppet nu justeras från årsskiftet, så innebär det ingen förändring av regeringens omläggning av basbeloppsberäkningarna för år 1982. Priset för dessa besparingar, som beräknas till 1,8 miljarder kronor, får pensionärerna fortfarande betala, liksom övriga grupper som är berörda av förändringen — och de är sannerligen många. Således kvarstår de allvarliga försämringarna, och de kan inte skylas över genom att basbeloppet höjs. Och de kan minst av allt kompenseras genom något nytt pensionstillskott, som regeringen söker motivera sina märkliga åtgärder med. Pensionstillskotten har f.ö. aldrig varit avsedda att användas för att kompensera urholkningar av pensionssystemet. Vi införde pensionstillskotten för att de skulle vara en direkt standardförbättring utöver indexberäkningarna för de pensionärer som inte har någon ATP eller har en låg sådan. Förtidspensionärerna fick dubbla pensionstillskott, främst med tanke på de unga handikappades svåra situation. På ett direkt ohederligt sätt har man sökt blanda samman dessa två helt skilda reformer. Av propositionen framgår att regeringen nu avser att föreslå ett nytt pensionstillskott. Uppgifter från olika håll tyder på att man stannat för att pensionstillskottet skall höjas fr.o.m. den 1 juli nästa år med 2 90 av basbeloppet, dvs. med omkring 30 kr. i månaden. Bortsett från att pensionstillskotten aldrig varit avsedda att kompensera urholkningar av pensionsförmånerna, så bör det påpekas att ett pensionstillskott på 2 26 inte på långa vägar kompenserar den urholkning som skett under 1981 och som kommer att inträffa under 1982. Hade systemet med en uppräkning av pensionerna endast en gång om året tillämpats exempelvis under 1980, så hade en ensamstående folkpensionär erhållit 18 624 kr. i folkpension och pensionstillskott. Enligt de nuvarande reglerna erhöll vederbörande 20 299 kr. Skillnaden, 1675 kr., utgör drygt 827. Det är således fråga om förändringar med betydande ekonomiska konsekvenser för landets pensionärer. Det som nu sker skall också ses mot bakgrund av de högtidliga och bindande löften som de borgerliga regeringarna utfärdat till pensionärerna. Hösten 1976 deklarerade den borgerliga regeringen att ”de garantier som ges om värdesäkring av pensionerna infrias”. Efter det senaste valet 1979 utlovades att ”löften som givits till pensionärerna om värdesäkring av pensionerna — — — skall hållas”. Det som nu inträffat, herr talman, är precis vad vi varnade för i valrörelserna 1976 och 1979. I stället för att öppet och ärligt deklarera, att de redan vidtagna och nu planerade åtgärderna kommer att försämra pensionärernas levnadsvillkor, så förmedlas en propaganda som minst sagt är vilseledande. Vad vi får höra 159 Sättet att fastställa är, att pensionerna ökar regelbundet, att vår kritik är oriktig och att vi egentligen endast är ute efter att oroa och skrämma upp pensionärerna. Särskilt centern är mästare i denna form av propaganda — att blanda bort korten och söka föra folk bakom ljuset. Den metod man använder är enkel, för att inte säga skrupelfri. Man tar pensionsbeloppen 1976 och jämför dessa med dagens pensionsbelopp, och så säger man —-ibl.a. annonser och propagandatryck: Se här, har vi inte sett till att pensionerna ökat? Ingen kan få något annat intryck av dylik propaganda än att centern och de borgerliga regeringarna fattat direkta beslut om att förbättra pensionerna. Detta är som bekant inte sant. De borgerliga regeringarna har inte fattat några som helst beslut om att höja pensionerna, däremot om att försämra dem. De pensionsökningar som skett grundar sig på beslut som fattades redan före 1976 av den socialdemokratiska regeringen. Det gäller bl.a. besluten om värdesäkringen av pensionerna samt besluten 1969 och 1974 om pensionstillskotten. Sanningen är att för en ensam pensionär har pensionen ökat sedan oktober 1976 med 11 740 kr. eller med 94 26. Av denna ökning är 83 70 automatiska höjningar genom att basbeloppet höjts på grund av de kraftiga prisökningar som ägt rum. Detta visar hur viktig värdesäkringen av pensionerna varit för pensionärerna, inte minst i en inflationsekonomi av det slag som de borgerliga regeringarna bedriver. Det är denna värdesäkring man nu allvarligt försämrar. Utöver indexuppräkningen av pensionerna har pensionerna ökat som en följd av det program för standardökningar för de sämst ställda pensionärerna som socialdemokratin drev igenom i och med besluten 1969 och 1974 om pensionstillskotten. Det är således främst genom pensionstillskotten till de pensionärer som inte har någon ATP eller som har en låg sådan, som en reell förbättring skett, allt i enlighet med de beslut riksdagen fattade redan före 1976. Liksom i fjol är det även denna gång ett illa underbyggt förslag som förelagts riksdagen. Man skall under 1982 innehålla pensionärernas pengar för indexuppräkningarna och därigenom spara 1,8 miljarder kronor, varav 1,1 miljarder kronor på statsbudgeten inom socialförsäkringssektorn. 700 milj.kr. tillhör ATP. Det sistnämnda är löntagarnas pengar som regeringen inte kan tillgodogöra sig, då det gäller budgeten. Till detta kommer de 600 miljoner som försämringen av de kommunala bostadstilläggen innebär. Den enskilde pensionären, den enskilde handikappade och den enskilde studeranden, får vidkännas en betydande sänkning av sin levnadsstandard, eftersom förslaget främst riktar sig mot dessa grupper. Vi har i vår reservation till utskottsbetänkandet avvisat förslaget om ändrade regler för beräkning av basbeloppet och kräver samtidigt att en återgång sker den 1 januari 1982 till de beräkningsgrunder för basbeloppet som gällde före den 1 januari i år. Att så sker blir allt angelägnare, herr talman, ty utöver de allvarliga försämringar som regeringens upprepade manipulationer med basbeloppet innebär för de enskilda, så har dessa åtgärder också en annan allvarlig sida, vars verkningar redan börjar bli skönjbara. Regeringens attacker mot pensionssystemet skapar oro och Nr 49 osäkerhet inte bara bland dagens pensionärer utan också bland blivande Torsdagen den pensionärer. Det är förtroendet till hela vårt pensionssystem som kan 10 december 1981 komma att undergrävas, om detta får fortsätta. Och det gäller i hög grad ATP. Om någon borde vara medveten om detta, så är det landets socialminister. Min uppmaning denna decemberdag — decemberkväll, herr talman — blir därför densamma som i fjol: ställning till! Det är illa genomtänkt, det får orimliga konsekvenser och det är en utmaning och ett svek mot landets pensionärer och löntagare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen, som är fogad vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 6.

Herr talman! Moderaterna lär inte bli skonsamma, sade socialförsäkringsutskottets värderade ordförande. Jag är emellertid i den angenäma positionen att åtminstone för denna enda kväll kunna visa skonsamhet. Eftersom Gösta Andersson har åtagit sig att i ett anförande under några minuter motivera utskottsmajoritetens förslag i huvudfrågan om basbeloppet, kan jag helt avstå från att kommentera det långa, intressanta och fantasifulla anförande vi just har hört. Min uppgift är bara att med några ord presentera reservation nr 2, som har framlagts av utskottets moderata ledamöter. Det är ett väsentligt mindre dramatiskt förslag som där framförs. Det handlar om studiestödet, och det ansluter sig helt till ändringsförslag som har framförts av centrala studiestödsnämnden inför det kommande budgetåret. Vi har tyckt att de förslagen var så bra, att de borde sättas i sjön redan den 1 januari 1982, därmed dels undvikande en del notoriskt missbruk som centrala studiestödsnämnden har satt fingret på, dels sparande ett antal miljoner till statsverket. Det handlar om att inte bevilja nya studiemedel till den som har rejält misskött sig när det gäller betalningsförpliktelserna för dem han redan har fått. Det handlar vidare om att inte ge studiemedel för vissa korrespondensstudier, när det är näst intill omöjligt att kontrollera att det faktiskt rör sig om heltidsstudier, och sådana där rätt enkla ting. Jag tror inte att förslaget behöver så värst mycken ytterligare motivering. Jag nöjer mig, herr talman, med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Sven Aspling har i sin inledning av debatten ägnat sig åt en verklighetsflykt som man sannerligen kan diskutera. Han försöker att få folk att tro att regeringen vill rasera hela det sociala trygghetssystemet. Denna något förfärande bild försöker han måla, samtidigt som han borde vara fullt medveten om vilka förbättringar som skett av sociala förmåner sedan svenska folket avsatte den socialdemokratiska regeringen 1976. Socialdemokraterna förlorade då valet — trots att de gick ut till pensionärerna och sade att 161 Sättet att fastställa dessa skulle förlora sina pensioner om socialdemokraterna förlorade valet. Sven Aspling försöker spela okunnig om att folkpensionären med pensionstillskott fått sin pension uppräknad med 94 96 sedan socialdemokraterna lämnade regeringsmakten 1976. Han försöker spela okunnig om att det statliga stödet till de handikappade under samma tid ökat från sex miljarder till 14 miljarder. Barnbidragen har ökat från 1 800 kr. per barn till 3 000 kr. per barn och år. Sven Aspling borde också känna till att riksdagsmajoriteten har beslutat om ett särskilt stöd till flerbarnsfamiljerna. En betydande förbättring har alltså skett av grundtryggheten för samtliga dessa grupper. Trots att Sven Aspling borde känna till dessa förbättringar fortsätter han att tala om social nedrustning. Detta är väl ändå att tala mot bättre vetande! Hela den politiska debatten far illa av att vissa socialdemokrater ägnar sig åt att göra skräckmålningar, som saknar verklighetsanknytning. Ingen kan förneka det faktum att vi i det här landet har den största sociala tryggheten i världen. Under en lång följd av år har vi i Sverige byggt upp ett socialt trygghetssystem som — om vi skall vara uppriktiga — är mycket generöst för många grupper. Det ger många människor en god ekonomisk trygghet vid t.ex. sjukdom, arbetslöshet och på ålderdomen. Samtidigt skall vi naturligtvis erkänna att inom vissa grupper — exempelvis arbetslösa, som helt saknar ersättning från samhället, vissa folkpensionärer utan pensionstillskott, flerbarnsfamiljer med relativt låga familjeinkomster — lever många under ganska små omständigheter. Det finns därför anledning att göra omfördelningar även för framtiden, som stärker de sämst ställdas situation. Ett kärvt ekonomiskt läge kräver naturligtvis av oss att vi bättre än tidigare ser till att vi minskar klyftorna i samhället, inte minst inom det sociala trygghetssystemet. Företrädare för alla partier i denna kammare säger ofta att de är oroade över ett alltför stort budgetunderskott. Alla har utan tvekan goda och väl kända skäl för denna oro. Det är däremot sämre ställt med den politiska viljan och det politiska modet att peka ut områden där vi måste spara. Det är så lätt för oppositionspartierna att smita ifrån det samlade ekonomiska ansvaret. Det går så lätt att kritisera, men det är inte lika intressant att ta obehaget av att peka ut områden där man måste spara. Men menar man allvar med oron över ett för stort budgetunderskott kan man inte fly undan diskussionen om hela det s.k. trygghetssystemet, som tar i anspråk nära 100 miljarder. Vill man på allvar bringa samhällsekonomin i balans måste man också våga diskutera besparingsåtgärder som omfattar en mycket stor del av budgeten. Vill man inte diskutera sparåtgärder på dessa områden blir man inte trovärdig när man går ut och klagar på för stora budgetunderskott. Socialdemokraterna aktar sig mycket noga för att göra en analys av vilka förmåner det sociala trygghetssystemet ger till olika grupper. Jag förstår att de känner obehag inför en sådan analys. Det känns naturligtvis litet genant att erkänna att det sociala trygghetssystemet ger mycket stora skillnader i förmåner — framför allt med hänsyn till att det socialdemokratiska partiet gärna vill känna sig som pappa till detta trygghetssystem. Det ger stora Nr 49 förmåner för höginkomsttagarna och låga för de sämre lottade. Torsdagen den Jag måste tyvärr i detta anförande vara något oartig mot socialdemokra 10 december 1981 terna och göra denna analys. Låt mig ta ett exempel från Svenska LL sparbanksföreningens konsumentanalyser av ATP-pensioner — dessa analy = Sättet att fastställa ser är ju allmänt erkända som vederhäftiga och korrekta. Analyserna visar basbeloppet, att dagens pensionsvillkor ger ett pensionärspar med ganska normala ATP-pensioner ett årligt konsumtionsutrymme efter skatt per person på 31 500 kr. Ingen missunnar naturligtvis de här pensionärerna denna standard. Men låt oss jämföra detta pensionärspar med en barnfamilj med tre barn, en hemarbetande förälder och med en familjeinkomst på 70 000 kr. Trots barnbidrag och bostadsbidrag blir konsumtionsutrymmet inte mer än 13 600 kr. per person. Det är alltså en skillnad på 17 900 kr. i förhållande till pensionärsparet. Socialdemokraterna — åtminstone vissa socialdemokrater — kanske tycker att det är barnfamiljen som skall bära ytterligare bördor, så att klyftorna ökar i förhållande till pensionsärsparet? Det är den slutsats man måste dra när inte socialdemokraterna vill att de som har förmånen av ganska hyggliga pensioner skall hjälpa till att bringa balans i svensk ekonomi. Om man har någon känsla för rättvisa och en vilja till en rimlig fördelning avlandets resurser kan man inte blunda för verkligheten. Den visar tydligt att de bäst ställda pensionärsgrupperna — observera att jag talar om de bäst ställda pensionärsgrupperna — har en betydligt högre standard än t.ex. stora grupper av barnfamiljer. Då är det också logiskt, rättvist och solidariskt att dessa bättre ställda ger sitt bidrag till att skapa en sund ekonomi. Låt mig ta ytterligare ett konkret exempel som visar att inriktningen på den av regeringen framlagda propositionen är riktig. Regeringens förslag innebär att en pensionär som har förmånen av ca 80 000 kr. i årlig pension får göra en betydligt större uppoffring än den som enbart har folkpension. Jag har svårt att förstå att inte socialdemokraterna vill delta i en sådan utjämning inom gruppen pensionärer. Eller har man lämnat den gamla hederliga och fina solidaritetsprincipen? Är det ändå inte ett självklart solidaritetskrav att den som har förmånen av hög pension också skall bära en större börda än den som har låg pension? Regeringen har utfäst sig att företa en ytterligare höjning av pensionstillskottet till pensionärer med enbart folkpension eller låg ATP. Därmed bidrar man till att minska klyftorna mellan sämre lottade pensionärer och dem som har det bättre ställt. Ser man på regeringsförslaget i dess helhet — och det måste man göra — finner man att regeringen rättar till en del av de stora orättvisor som socialdemokraterna byggde in i ATP-systemet. Allt fler sunt tänkande — däribland LO — har under de senaste åren på ett klargörande sätt visat att höginkomsttagarna är alltför gynnade på arbetarnas och de lägre tjänstemänners bekostnad. Ingen socialdemokrat kan smita undan detta faktum. Det vore därför klokt om partiet också ville erkänna att ATP systemet behöver reformeras i så måtto att avståndet mellan höga och låga persioner minskas. Sättet att fastställa I reservation 2 följer moderaterna i utskottet upp en enskild motion som förordar besparingar inom studiemedelssystemet. De besparingar som man pekar på kan i vissa fall utan tvivel vara välmotiverade. Förslaget om barntillägg är däremot ett något tveeggat vapen — det kan innebära nya utgifter på andra konton, t.ex. det som gäller bidragsförskott. Med hänsyn till att regeringen redan analyserat olika besparingsåtgärder inom de områden som behandlas i reservation 2 finns det inte nu anledning att bifalla den. Utskottsmajoriteten har i samförstånd med regeringen under utskottsarbetet företagit en väsentlig förändring av propositionen på en punkt. Det gäller den s.k. 3-procentsspärren som utlöser nya höjningar av pensionerna. Denna föreslår vi skall tas bort vid fastställandet av basbeloppet för 1982. Redan vid utformningen av propositionen hade regeringen räknat med att prisökningarna skulle höja basbeloppet under slutet av året och därmed pensionerna. Nu är det inte helt säkert att prisökningarna blir så stora att basbeloppet höjer pensionerna för 1982. För att undvika en betydande eftersläpning av pensionshöjningarna har utskottsmajoriteten därför beslutat att spärren skall tas bort: Det innebär i praktiken att pensionerna räknas upp väsentligt redan från årsskiftet 1982. Därmed är också socialdemokraternas kritik rätt missriktad och illa underbyggd.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

Herr talman! När jag hör Gösta Andersson söka motivera och försvara den sociala nedrustningen och attackerna mot ATP, undrar jag om han är medveten om att centern inte bara är i färd med att urholka pensionerna utan också sitt eget förtroende — räkenskapens dag stundar. Tala om, Gösta Andersson, när regeringen fattat ett beslut om att höja pensionerna! När skedde det? Vilken dag? Vilket år? Gösta Andersson har under årens lopp tillägnat sig en speciell debatteknik då det gäller att försvara regeringens sociala nedrustning. Nyckelorden är som vi vet grundtrygghet och jämlikhet. Till det inte särskilt snygga hör att spela ut olika grupper mot varandra. I fjol var det löntagarna som ställdes mot pensionärerna. I kväll ställer Gösta Andersson barnfamiljerna mot pensionärerna. Vi diskuterar pensionerna i dag, inte barnbidragen. Barnbidragen är inte basbeloppsanknutna. Tekniken för de resonemang Gösta Andersson för är mycket enkel. Den är skrupelfri. Han väljer några exempel från ATP-systemet eller inom sjukförsäkringen — då nästan alltid före skatt. Så följer något av ett indignationsnummer, som vi hörde nyss. Det är naturligtvis inkomstbortfallsprincipen centern vill åt, detta att det sociala stödet är relaterat till inkomsten. Jag har dock ännu inte hört Gösta Andersson säga att han vill avskaffa inkomstbortfallsprincipen och vrida klockan tillbaka till förhållanden som rådde innan vi fick den allmänna sjukförsäkringen 1955 och ATP 1960. Här är han försiktig — om vi inte i dag Nr 49 får höra ett nytt utspel. Torsdagen den Intressant är att Gösta Andersson icke får något som helst stöd från de 10 december 1981 intresseorganisationer som har till särskild uppgift att bevaka pensionärernas. = och de handikappades intressen. Jag antar att Gösta Andersson observerat = Sättet att fastställa att de högljutt och med rätta protesterar mot vad som nu sker. Ingen skall tro att man med de argument Gösta Andersson tillhandahåller skall kunna avveckla exempelvis inkomstrelaterade pensioner för vissa grupper — det gäller då i första hand arbetarna — men behålla dem för andra grupper på arbetsmarknaden, t.ex. de stora grupper som har avtalsbundna pensioner. Den tiden borde definitivt vara förbi. Låt mig säga med anledning av vad Gösta Andersson sade om LO att frågan om inkomstutjämningen inte bör aktualiseras först vid pensionsåldern. Ansträngningarna att åstadkomma inkomstutjämning skall gälla den långa perioden av aktiva insatser på arbetsmarknaden. Det är genom full sysselsättning, en solidarisk lönepolitik och en rättvis skattepolitik som vi i första hand skall få till stånd en inkomstutjämning. Det påverkar självfallet också pensionerna, nu och i framtiden. Jag har velat understryka detta, för Gösta Andersson för ofta ett demagogiskt och jag vill säga många gånger upprörande resonemang i frågor som är värda en annan, saklig behandling.

Herr talman! Jag förstår att det känns obehagligt för en f. d. socialminister att tvingas konstatera att det inom det sociala trygghetssystemet finns stora ekonomiska klyftor, till nackdel för de sämst ställda grupperna. Detta kan inte Sven Aspling förneka. När han sedan diskuterar den ekonomiska standarden i övrigt kan han inte blunda för att svenska folket har den bästa ekonomiska och sociala tryggheten i världen. Den utgångspunkten får man inte släppa när man diskuterar de här perspektiven. Sven Aspling tycker att det är tveksamt att göra jämförelser med barnfamiljerna. Men hur skulle det se ut i de politiska besluten om vi diskuterade grupp efter grupp utan att se till helheten och se hur det sociala trygghetssystemet slår för olika grupper? Det är inte rimligt att föra en sådan debatt. Sven Aspling tvingas ge ett besked på denna punkt. Är han beredd att medverka till att vi får en bättre fördelning av standarden mellan å ena sidan vissa bättre ställda pensionärsgrupper och å den andra sidan vissa barnfamiljer? Låt mig tala i klartext. Hur ligger det till med socialdemokraternas vilja att slå vakt om de sämst ställda? Låt oss ta gruppen kvinnor som utfört den i högsta grad samhällsnyttiga insatsen i vårdarbetet för sina barn under många år. Åtskilliga av dessa har inte kunnat få jobb i sin hembygd eller hemregion när barnen blivit vuxna. Denna brist på arbete har i hög grad gällt den långa socialdemokratiska regeringstiden. För denna grupp människor tycker socialdemokraterna att det mycket väl räcker med vanlig folkpension på 165 Sättet att fastställa något över 20000 kr. Däremot är det helt i sin ordning att t.ex. generaldirektören eller den privata direktören är värd en pension inom ATP-systemet på ungefär 80 000 kr. Socialdemokraternas filosofi är tydligen att den som haft ett hårt arbete, dessutom i många fall oavlönat, den skall känna sig nöjd med låg pension, medan den som haft förmånen av ett fint jobb, en hög lön och privilegierade förhållanden på många områden, den skall dessutom belönas med en pension som är 60 000 kr. högre än för den som haft ett tungt kroppsarbete. Det är tydligen så socialdemokraternas s.k. trygghetspolitik tar sig uttryck nu för tiden. Det är en brist på känsla för en grundtrygghetspolitik. Jag skulle önska att socialdemokraterna i fortsättningen ägnade mer tankar åt denna grundtrygghet.

Herr talman! Vi sviker inte pensionärerna. Ni sviker pensionärerna, trots de högtidliga och bindande löften ni har strött omkring er under åren, inte minst under överbudens år här i riksdagen. Gösta Andersson återkom till den demagogiska diskussion jag menar att han för. Man ger ibland bokstavligen sken av — direkt och indirekt — att pensionärerna fått det för bra. Fakta och verklighet talar på denna punkt sitt tydliga språk. Det finns 1,4 miljoner ålderspensionärer, dvs. pensionärer över 65 år. Därutöver har 0,5 miljoner delpension, förtidspension eller familjepension. Omkring 1,3 miljoner pensionärer har ATP-förmåner. Många har dock en låg ATP, ty ATP-systemet är fortfarande under uppbyggnad. Ungefär 1 miljon av dem som har ålderspension, förtidspension eller änkepension har därför förmåner som endast motsvarar grundförmåner och pensionstillskott. Ålderspensionen från ATP är än så länge i genomsnitt 18 000-19 000 kr. De högsta ATP-pensionerna inkl. folkpension ligger i dag på ca 80 000, men det är icke en procent som har så höga pensioner. Det stora flertalet pensionärer kommer inte över 35 000-40 000 kr. En ensamstående folkpensionär får i dag 2 000 kr. i månaden med pensionstillskott. En genomsnittlig ATP-pensionär har några hundra kronor mer. Det finns anledning att låta fakta tala när man diskuterar pensionärernas standard. Att mot denna bakgrund nu söka skapa ett motsatsförhållande mellan pensionärerna och exempelvis barnfamiljerna — tidigare löntagarna — tillhör minst sagt det olustiga i denna debatt. Vad ni är ute efter nu är att försämra för alla pensionärer och samtidigt rikta en attack emot hela ATP-systemet. Ni håller på att riva ner ATP-systemet. Det är det som är det allvarliga, och det skapar i dag en oro i vida kretsar, Gösta Andersson. Glöm inte att det är löntagarnas pengar det gäller! Är det en sådan utveckling ni eftersträvar att vi här i en nära framtid kommer att ha ett raserat ATP-system i stället för det som löntagarna efter hårda strider kunde bygga upp för att skapa rättvisa och trygghet på ålderns dagar? Det är en fråga till Gösta Andersson.

Herr talman! Om Sven Aspling ville lyssna på vad jag säger skulle han höra att jag har konstaterat att vissa pensionärer har en standard som ligger betydligt över vissa barnfamiljers. Den fördelningspolitiska frågan kan inte Sven Aspling smita ifrån. Det är trist att Sven Aspling och vissa andra socialdemokrater inte vill ägna sig åt någon form av självkritik när man diskuterar det sociala trygghetssystemet. Det är synd att de inte förstår att självkritik är en god mänsklig egenskap även för politiker. Nu lever man med inställningen att allt som byggdes upp under socialdemokratisk regeringstid är bra och att ingenting får ändras. En sådan självgod inställning tvingar mig att bli konkret i min analys av det trygghetssystem som socialdemokraterna hyllar, oavsett hur den ekonomiska verkligheten ser ut. För det första tycker man inom socialdemokratin att de som i dag har 8 kr. per dag i sjukersättning skall fortsätta med den ersättningen när de är sjuka. Samtidigt vill man däremot inte begränsa tillväxten i förmåner för de höginkomsttagare som i dag får uppemot 350 kr. per dag när de är sjuka. För det andra anser socialdemokratin och Sven Aspling att det är bra att föräldraförsäkringen endast ger 10 000 kr. till låginkomsttagarna när de vårdar sina barn. De vill däremot inte bromsa tillväxten av förmåner för höginkomsttagare som får 80000 kr. för exakt samma vårdinsats. För socialdemokraterna är det tydligen god jämställdhet när samma vårdinsats ger 60 000 kr. i inkomstskillnad. För det tredje tycker Sven Aspling att det är god jämställdhetspolitik när kvinnor som utfört ett i högsta grad samhällsnyttigt vårdarbete för sina barn blir missgynnade på strängt taget alla områden inom trygghetssystemet: med låg pension, med låg sjukersättning och med låg föräldraförsäkring. Sven Aspling och hans parti — jag tror dock att det bara är en del av hans parti — har däremot inget intresse av att begränsa höginkomsttagarnas pensioner på 80 000 kr. som ligger inom ramen för ATP-systemet. Jag skulle vara den förste att hälsa med tillfredsställelse om det snart kom ett nytänkande på den punkten och en ny inställning i de fördelningspolitiska frågorna när man diskuterar trygghetssystemet. Socialdemokraterna måste betänka att de är på väg att lämna småfolket i sticket i debatten om de framtida sociala trygghetssystemet.

Herr talman! Om man ökar utgifterna kraftigt samtidigt som man minskar på inkomstsidan, då går ekvationen utgifter och inkomster inte ihop. Detta är ett klart faktum. Men de borgerliga regeringarna fortsätter att regera efter Sättet att fastställa mottot: Orkar du med det så orkar du med detta. Regeringen fortsätter med den omfördelningspolitik som skärper den ekonomiska åtstramningen för vissa grupper i samhället. Sedan år 1979 har bl.a. våra pensionärer och handikappade drabbats av en rad beslut som försämrat deras ekonomiska och sociala levnadsvillkor i dag och för framtiden. Gösta Andersson sade här att pensionen sedan 1976 hade ökat med 94 96. Men vad han samtidigt borde ha talat om är att utgifter enbart för mat och hyra stiger lika mycket. Dessutom har på utgiftssidan, främst inom den sociala sektorn, en rad utgiftsökningar genomförts. Det gäller sjukvården, medicin, sjukresor, långtidsvård, tandvård, boendekostnader, hemtjänst, pensionärsluncher, fritidsverksamhet, håroch fotvård m.m. På inkomstsidan har samtidigt pensionsbeloppen genom olika åtgärder urholkats. Genom den förändring som skett i underlaget för beräkning av basbeloppet har den värdesäkring som tidigare fanns satts ur spel. I den nu gällande nettoindexberäkningen bortses från vissa prishöjningar, exempelvis höjda energipriser, indirekta skatter, tullar och avgifter, medan tillägg skall göras för subventioner.

som då inte kompenseras i utgående pensioner. Samma basbelopp har oförändrat gällt sedan juni i år. Men detta betyder inte att priserna under samma tid har varit stabila. Tvärtom — enligt prisoch kartellnämndens uppgifter har det totala levnadskostnadsindex från den 1 januari i år t.o.m. den 15 november stigit med 9,5 26. Men höjningen av priserna på nödvändighetsvaror har varit åtskilligt större. Priserna på våra baslivsmedel har exempelvis stigit med ca 20 96, vilket då är dubbelt så mycket som index. Vissa av dessa siffror kan ha justerats något efter momssänkningen, men klart är att indextalet inte är relevant för de fördyrade levnadsomkostnader som drabbat de grupper i samhället som vi nu diskuterar. Dessutom har boendekostnaden ökat kraftigt. Klyftan mellan den nettoindexberäkning som används som underlag för basbeloppet och värdesäkringen och de oundgängliga utgifterna för livets uppehälle blir allt större. Att basbeloppet trots de kraftiga prishöjningarna inte påverkats under lång tid styrker vårt krav i vpk-motionen att basbeloppet borde justeras vid en 2-procentig ändring i jämförelsetalet. Nuvarande gräns, 3 920, har inneburit stora ekonomiska påfrestningar för många som drabbats av eftersläpningen — en eftersläpning som regeringen ytterligare vill förstärka genom sitt förslag i proposition 1981/82:50. Det förslag som riksdagen nu har Nr 49 att ta ställning till innebär att basbeloppet skall fastställas för ett år i taget oavsett prisändringar. Vetskapen om att basbeloppet trots ganska avsevärda prishöjningar på just nödvändighetsvaror legat stilla det senaste halvåret och vetskapen om de prisökningar som kommer den 1 januari 1982 har gjort att förslaget tydligen blivit för magstarkt även för den borgerliga utskottsmajoriteten. Den föreslår därför med motiveringen att man vill förhindra ”oförutsedda konsekvenser” att 3-procentsspärren vid fastställandet av basbeloppet för 1982 tas bort. I övrigt biträder utskottet propositionen. Men de långsiktiga konsekvenserna av detta beslut är, liksom i tidigare fattade beslut som gällt ändringar i basbeloppsberäkningen, dåligt redovisade och underbyggda i det material riksdagen fått ta del av. Vänsterpartiet kommunisterna har i upprepade motioner tagit upp detta problem att följdverkningarna inte utretts och redovisats innan förslag föreläggs till beslut. Men borde veta vad beslut innebär för berörda områden och för framtiden. Av lagutskottets betänkande framgår att en rad förordningar berörs. Lagutskottet anför: ”Basbeloppet styr utgående förmåner inom den allmänna försäkringen och har betydelse också inom andra offentliga rättsområden. Även på det civilrättsliga området har basbeloppet kommit till användning. I viss utsträckning förekommer det sålunda att i avtal, inte minst när det gäller försäkringar, tas in hänvisningar till basbeloppet. Under senare år har vidare olika civilrättsliga regler knutits till basbeloppet. Syftet härmed har varit att de rättigheter och skyldigheter som reglerna innebär inte skall urholkas genom förändringar av penningvärdet.” Regeringen drar sig alltså inte för att lägga fram förslag som innebär att man ingriper i de avtalsöverenskommelser på försäkringsområdet som slutits mellan andra parter. Den enskildes rättsskydd riskeras och sätts ur spel. Många av de ålderspensionärer som nu ser hela sin sociala trygghet hotad är människor som upplevt krisen på 30-talet med arbetslöshet och svåra ekonomiska förhållanden för de äldre. De har sedan under sin yrkesverksamma tid, trots låga löner, frivilligt avstått från löneutrymme för att bli garanterade en tryggad ålderdom. Med all rätt känner de oro och besvikelse över att det är så lätt att göra ingrepp i det sociala trygghetssystem som de sett som en garanti för framtiden. Det är ju fråga om beslut som de själva inte har några som helst möjligheter att påverka, då de står utanför alla förhandlingsmöjligheter — en orättvisa som vpk påtalat vid olika tillfällen. Pensionärernas organisationer har sagt sig vara beredda att diskutera samhällsekonomin och sparandet, men de vägrar att acceptera öronmärkta åtgärder som enbart drabbar pensionärer. De har själva räknat fram att om man räknar in höjningen av sjukvårdstaxorna, försämrat bostadstillägg, ökade färdtjänstkostnader och liknande, så blir förlusten ca 2 000 kr. om året för varje pensionär. 2 000 kr. på en sammanlagd inkomst på drygt 24 000 kr., frånsett bostadsbidrag, blir en kännbar förlust. 169 Visserligen hänvisas i betänkandet till socialministerns löfte att återkomma med förslag om dels höjning av pensionernas grundnivå genom utbyggande av pensionstillskotten, dels vissa förbättringar av handikappersättningen — det är f. ö. ett löfte som socialministern gav redan i en debatt för nästan exakt ett år sedan, den 11 december 1980. Men borde inte detta löfte hainfriats, innan regeringen lägger fram förslag om ytterligare försämringar i pensionssystemet? Det skulle kanske ha dämpat den oro och otrygghet som många berörda känner. De är beroende av de beslut som fattas i riksdagen, eftersom de har en ekonomisk situation som inte tål fler s.k. sparåtgärder. De som hittills har drabbats hårdast av regeringens s.k. sparpaket är just pensionärer, sjuka och handikappade, dvs. människor som mer än andra är beroende av vår sociala omvårdnad, men som av olika skäl inte lika högröstat kan protestera mot samhällets orättvisor. De löften som getts i olika regeringsdeklarationer borde dessa människor kunna lita på, men det kan de tydligen inte. Gösta Andersson tog i sitt inlägg också upp ATP-systemet och de orättvisor som där finns. Jag kan hålla med om att höginkomsttagarna får en högre ATP, medan låginkomsttagarna, som har haft låga löner under sin yrkesverksamma tid, får en lägre pension. Men jag skulle vilja fråga: Vilka orättvisor inom ATP-systemet har då de borgerliga regeringarna på centerns initiativ försökt att rätta till under sina regeringsår? Herr talman! Vpk har med flera motiveringar yrkat avslag på propositionen, och jag yrkar härmed bifall till de vpk-motioner som i berörda delar har behandlats i socialförsäkringsutskottets betänkande och i övrigt till den socialdemokratiska reservation som är fogad till lagutskottets betänkande.